Herr talman! Jan Jennehag har frågat statsrådet Johansson vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att säkerställa att inga försämringar sker av villkoren för de anställda vid Teliverkstäderna i samband med att de övergår i aktiebolagsform. Arbetet inom regeringen är så fördelat att jag skall besvara frågan. Enligt riksdagens beslut ombildas televerkets industridivision till ett bolag i televerkskoncernen under Teleinvest AB. Riksdagen uttalade i samband med beslutet att löneoch anställningsvillkoren för dem som berörs av ombildningen av naturliga skäl är utomordentligt viktiga frågor. De är emellertid i första hand förhandlingsfrågor som parterna har att ta ställning till. Riksdagen förutsatte att vederbörlig hänsyn skulle tas till de anställdas intressen. Televerket skall självfallet följa riksdagsbeslutet.

Herr talman! Andre vice talmannen Karl Erik Eriksson har frågat statsrådet Gradin vad hon tänker göra för att förhindra diskriminering av privata flyktingförläggningar. Arbetet inom regeringen är numera så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Statens invandrarverk skall enligt sin instruktion driva förläggningar för mottagning av flyktingar och asylsökande. Verket får också, enligt de föreskrifter som regeringen har utfärdat i regleringsbrev, träffa avtal med kommuner eller andra om anordnande av drift av tillfälliga förläggningar. I Säffle inrättade invandrarverket en tillfällig förläggning den 1 november 1985. Verksamheten skulle drivas av ett privat bolag i enlighet med avtal mellan verket och bolaget. Detta avtal avsåg först tre månader, men förlängdes senare t.o.m. den 31 december 1986. Vid förlängningen av avtalet redovisade verket avsikten att driva förläggningen i egen regi, om den skulle finnas kvar efter den 31 december 1986. Enligt min mening finns det inga principiella skäl mot att flyktingförläggningar drivs i privat regi. Särskilt i ett läge när det är nödvändigt att snabbt finna nya förläggningar är det angeläget att utnyttja de alternativ som står till buds. Självklart måste verksamheten ske i enlighet med de riktlinjer som har antagits av riksdagen, och invandrarverket måste ha det direkta ansvaret för utplaceringen av flyktingar och asylsökande i kommunerna. De föreskrifter som regeringen har utfärdat innebär att det är invandrarverket som beslutar i vilken form tillfälliga förläggningar skall drivas. Samma villkor gäller oberoende av i vilken regi verksamheten bedrivs. Regeringen skall inte i enskilda fall påverka i vilken form invandrarverket anordnar och driver en förläggning. Med hänsyn till att nuvarande regler är helt neutrala i vad gäller verksamhetsform anser jag inte att det finns något behov av att ändra reglerna eller att vidta några andra åtgärder.
Herr talman! Jag tycker att Georg Andersson har många goda personliga egenskaper som gör honom lämplig som ansvarig för invandrarfrågor, och därför hälsar jag Georg Andersson välkommen till denna allvarliga uppgift. Men jag måste säga att jag är litet besviken över slutsatsen i svaret. I Säffle har vi en fullbelagd utredningsförläggning för invandrare. Det innebär att där vistas 175-200 personer, ibland något fler. Den förläggningen drivs i privat regi. Den är inte dyrare i drift än de andra förläggningarna, snarare tvärtom. Den fungerar väl, det har jag här ett papper från invandrarverkets generaldirektör på, där han säger att enligt invandrarverkets erfarenhet fungerar förläggningen verkligen väl i Säffle. Polisen har ett gott samarbete med flyktingförläggningen. Det har det vittnats om när jag har varit på besök där nere. Och den fungerar väl i samhället Säffle. Vid ett öppet hus som flyktingarna anordnade var det mellan 1400 och 1 500 personer där förra helgen. Men nu får den inte drivas vidare, därför att det är privat regi. Statstjänstemannaförbundets klubb på invandrarverket i Norrköping har motsatt sig att förläggningen drivs vidare. Man säger sig inte kunna acceptera privata inslag i flyktingverksamheten. Jag måste säga att tidpunkten för detta agerande inte är särskilt väl vald, för samma vecka som man har gjort dessa uttalanden inför facket har svenska folket samlat in över 50 miljoner till flyktinghjälp genom privata initiativ. Nu använder invandrarverket facket som sköld. Jag tycker för min del att en kraftfull ledning i invandrarverket borde ha sagt ifrån: Vi behöver Säffleförläggningen. Den fungerar väl. Georg Andersson säger här att vi inför vintern har ont om förläggningar med bra standard. Därför skulle jag vilja säga till invandrarministern: Är inte då Georg Andersson beredd att göra en deklaration här att han ändå tycker att Säffleföretaget skall få drivas vidare i samma regi som hittills?
Herr talman! Först vill jag till andre vice talmannen framföra ett tack för de välkomnande ord som han riktade till mig. Får jag sedan upprepa vad jag har sagt, nämligen att jag inte finner att det är några principiella skäl mot att flyktingförläggningar drivs i privat regi. Det väsentliga är att verksamheten fungerar bra och i enlighet med de riktlinjer som har antagits av riksdagen. Enligt de uppgifter jag har fått uppfyller verksamheten vid förläggningen i Säffle dessa krav. Oavsett i vilken regi förläggningen kommer att drivas i framtiden är det alltså angeläget att den kunskap och den erfarenhet som finns hos dem som arbetar vid förläggningen tas till vara. Avgörande i den slutliga summeringen av mitt svar måste ändå vara att regeringen i de enskilda fallen inte kan gå in och diktera hur invandrarverket skall bedriva denna verksamhet. Regeringen har i sina förordningar lämnat full möjlighet att driva tillfälliga förläggningar i egen, kommunal eller privat regi.

Herr talman! Jag tror att det är hög tid att vi får en ordentlig debatt om den offentliga sektorns uppgifter, möjligheter och begränsningar i morgondagens Sverige. Skälen till detta tror jag är flera. Vi är långsamt men säkert på väg in i ett nytt utvecklingsskede. Stordriftens, centraliseringens och kollektivismens era går nu mot sitt slut. I det nya utvecklingsskedet — ett nytt informationsoch tjänstesamhälle — kommer initiativ, decentralisering, variation och mångfald att vara nycklarna till framgång. Vi måste bryta med likriktningens och de offentliga monopolens politik för att kunna ta till vara framtidens möjligheter. Under de senaste åren har det blivit allt tydligare att den offentliga sektorn är på väg in i en dubbel förtroendekris. Vårt förtroende för den offentliga sektorn rubbas när den inte längre förmår att klara av sina grundläggande uppgifter, samtidigt som den lägger under sig nya domäner, uppgifter och monopol. Detta har dessutom lett till en förtroendekris hos dem som i dag arbetar inom denna offentliga sektor. Allt fler känner att de inte kan få utlopp för sina ambitioner och sin arbetsglädje. Det är knappast någon tillfällighet att problem och konflikter så ofta uppstår kring den offentliga sektorn, ty ytterst handlar detta om den socialdemokratiska utvecklingsmodellens allt djupare kris. ”En växande del av människors behov måste tillgodoses genom kollektiva insatser.” Så lyder nyckelmeningen i det socialdemokratiska partiprogrammet.

Men nu står denna politik vid vägs ände. För mig — och för oss moderater — är det en självklarhet att ett civiliserat samhälle behöver en stat som är stark där den måste vara stark, men begränsad där friheten och det civila samhället så kräver. Men ser jag på socialdemokraterna och deras stat, finner jag att det håller på att bli precis tvärtom. Deras stat är svag där den borde vara stark, och stark där den borde vara svag. De har en uppochnedvänd statsuppfattning. Och däri ligger på sikt en fara för vårt fria välfärdssamhälle. Under de senaste månaderna har det hänt spännande saker i den svenska samhällsdebatten. På Expressens kultursidor har vi kunnat läsa hur gamla vänsterintellektuella har kommit till insikt om att den fria marknadsekonomin är en förutsättning för demokrati och att socialism hotar friheten. ”Någon demokratisk socialism finns inte annat än i partiprogrammens sköna värld”, skrev t.ex. Lennart Berntsson. Och Anders Ehnmarks essä om makten och Machiavelli har också den tillfört debatten nya perspektiv. Han skriver om ”nedgången för 1900-talets radikala företag framför andra, socialismen, den dåliga sista akten av ett stycke som entusiasmerat min generation”. Och han beskriver hur friheten kräver att staten begränsas och samhället skyddas. Jag tror att det är här som en av de stora och viktiga gränslinjerna i vår politiska debatt kommer att gå. Mellan idén om en stat som värnar samhället — och idén om en stat som försöker att ta över samhället. För oss är det en självklarhet att en av statens allra viktigaste uppgifter är att värna samhället genom att upprätthålla lag och rätt och ordning. Ty utan lag och rätt och ordning kommer friheten och tryggheten aldrig att vara möjlig. Ingen i denna kammare kan vara omedveten om hur brottsoch våldsutvecklingen håller på att skapa en ny otrygghet hos många människor. Och visst är siffrorna skrämmande. Sedan 1981 har antalet brott ökat med ca 20 2. Antalet brott mot liv och hälsa har ökat med närmare 30 90. Polisens bristande resurser har gjort att närmare hälften av alla brott som anmälts inte kunnat leda till mer än en anteckning i registren. Men vi möter brottsoch våldsvågen än närmare när det gäller de enskilda människorna. Ronny Landins och Joakim Hedencronas öden har skakat och berört oss alla långt mer än vad någon statistik eller skrivelse någonsin skulle kunna. Och nästan dagligen möter vi alla ungas såväl som äldres oro för vart utvecklingen egentligen är på väg. Vi vet att det ofta är unga människor som ligger bakom dessa brott. Unga människor, vilkas likgiltighet, okänslighet eller t.o.m. ibland desperation innebär ett misslyckande för familj, för skola och för fostran. Att framtidens främsta försvar mot våld och brott måste ligga i familj och skola — och att detta kräver en annorlunda politik — får det inte heller råda något tvivel om. Men dagens försvarslinje är och förblir rättsväsende och polis. Rustar vi ned rättsväsende, ordningsmakt och straffsystem, skall vi inte vara förvånade över att brottsligheten ökar. Och det är ju detta som har inträffat. Trots lång debatt har narkotikabruket ännu inte kriminaliserats. Trots starka ifrågasättanden drevs förslaget om automatisk halvtidsfrigivning från fängelserna igenom. Trots den ökande brottsligheten har regeringen sett till att antalet nya poliser har blivit mindre och mindre sedan 1982. För några veckor sedan framträdde justitieminister Wickbom på poliskongressen för att förklara regeringens syn på dessa frågor. Bland alla de märkligheter han hade att säga tycker jag att det var en som var speciellt avslöjande för den uppochnedvända socialdemokratiska statsuppfattningen. ”Den tiden måste vara förbi” — sade han apropå brottsutvecklingen — ”då vi bara sa att ”det här klarar samhället”.” Men att säga så om just detta område är oförsvarligt. Ty är det något område där staten har ett ansvar som den varken kan eller får smita ifrån så är det just detta: att upprätthålla lag och rätt och ordning som en förutsättning för trygghet och frihet. Men kanske är det som ett resultat av denna uppochnedvända statsuppfattning som de socialdemokratiska ledamöterna i rikspolisstyrelsen har tagit det ganska anmärkningsvärda steget att reservera sig mot att det rekryteras ett tillräckligt antal nya poliser för att förhindra att antalet poliser i framtiden sjunker. Det behövs en ny politik. Och det räcker inte med att skicka en skrivelse till riksdagen och förklara att allting är besvärligt. Det krävs faktiskt åtgärder. Som en första åtgärd skulle regeringen kunna förklara att den överger den egendomliga linje som dess representanter i rikspolisstyrelsen intar. Är något krav modest, så är det väl detta. Staten måste stå stark när det gäller värnet av rätt och trygghet i landet. Samma sak gäller självfallet det yttre värnet av vår frihet, vårt nationella oberoende och vår territoriella integritet. Sedan början av 1970-talet har Sveriges försvar försvagats i förhållande till omvärlden. Och försvagningen har skett samtidigt som vårt säkerhetspolitiska läge blivit alltmer utsatt. De ihållande främmande militära operationerna mot våra skärgårdar, hamnar och militära basområden är bara ett av tecknen på detta. Nu står vi inför ett nytt femårsbeslut beträffande försvaret. Det handlar om att försöka stoppa försvagningen och återupprätta respekten för våra gränser och därmed vår neutralitet. År 1958 slöt Jarl Hjalmarsson och Sven Andersson den viktiga försvarsuppgörelse som lade grunden för ett decennium av modernisering och förstärkning av Sveriges försvar. Försvaret säkrades en del av den ekonomiska tillväxten. Jag anser att vi nu behöver en uppgörelse av samma karaktär och med samma inriktning som då, 1958. Det vore bra för Sverige. Det skulle visa omvärlden, att vi står samlade i vår beslutsamhet att åter bli herrar i eget hus. Men på andra områden än skyddet av den inre tryggheten och det yttre oberoendet låter socialdemokraterna den stat som de ibland t.o.m. kallar samhället — som om det inte finns något samhälle utanför staten — breda ut sin makt, sitt inflytande, sina regleringar och sin byråkrati. Och när denna statskollektivism inte är tillräcklig, tas andra former av kollektivism till. Vi kan nu se tillbaka på litet mer än två års erfarenhet av de löntagarfonder som socialdemokraterna baxade fram hösten 1983. Vi kommer ihåg vad som då sades. Socialdemokraterna lovade att fonderna skulle ge inflytande och nya jobb. Men vi varnade för riskerna för maktkoncentration och framväxten av en fondfacklig nomenklatura som bara gav inflytande åt sig själv. Nu vet vi hur det gått. Visserligen kan det sägas att fondernas första år kanske varit mer tragikomiska än skrämmande. Men beskeden om utvecklingsinriktningen är i alla fall klara. Av de 3,4 miljarder som fonderna tagit från främst företag har 93,1 96 — praktiskt taget allt — använts till köp av gamla aktier av gamla ägare för att bygga upp en ny makt. Miljarder har tagits från produktiv verksamhet runt om i detta land till ett lika improduktivt som farligt ägarbyte från enskilt och spritt till kollektivistiskt och koncentrerat. Och det har inte gett några andra nya jobb än jobb på de fondkanslier som ofta göms här i Gamla stans gränder. Men där har det i gengäld ibland gått ganska livligt till. För något år sedan var det herr Vinterman på Nordfonden som var fondvärldens egen gullgosse med sina idéer och initiativ. Men sedan kom man på att herr Vinterman hade använt sina många fondmiljoner till en klippkarusell som fick också garvade bedömare att närmast blekna, och nu har herr Vinterman fått åka till söderland och etablera sig som något slags ”klippkonsult” med bas i Spanien. Det var herr Vinterman och hans kamrater i Nordfonden som lämnade konkursen med Ljusne Kätting i Söderhamn bakom sig — den fondsatsning som LO och socialdemokraterna själva hade lyft fram som exemplet på att fonderna skapar nya och trygga och fina jobb. Men när vi under fjolårets valrörelse pekade på Ljusne Kätting och den konkurs som redan då kunde skönjas, stod socialdemokraterna upp och sade att vi i stället skulle studera hur fonderna skapade nya och trygga och fina jobb genom Västfondens satsning på Farmarslakt i Falkenberg. Men i förrgår försatte tingsrätten i Varberg Farmarslakt i konkurs. Så går det i Fondsverige. Miljarder tas från framgångsrika företag. Så gott som allt används för ägarbyte och maktkoncentration. Och när det satsas nytt, verkar konkursen komma som på posten. Inflytandet och insynen förbehålls den fondfackliga nomenklaturans allra innersta cirklar. Icke ens vi ledamöter här i riksdagen har rätten att ta del av de fullständiga protokollen från de slutna fondernas slutna möten. I LO-tidningen kan vi nu läsa, att fonderna skall byggas ut efter 1990. Detta sker samtidigt som man förbereder åtgärder för att ingripa mot de system för individuell vinstdelning som i dag finns och som gynnar hundratusentals anställda runt om i Sverige - på Åkermans, Volvo, bankerna, Astra, Sandvik och många andra ställen. Jag tycker att det här är fel. Vinstandelssystemet borde stödjas och stimuleras, inte stoppas. Visst finns det ett samband mellan en politik som vill stoppa de raka rören från företagets vinster till företagets anställda och en politik som vill göra den kollektiva makten allt mäktigare och de slutna fonderna allt starkare. Socialdemokraternas politik sätter så gott som alltid kollektivet före individen, statens rätt före den enskildes rätt, staten före samhället. Och det är också om detta som den viktiga striden om förslaget om konfiskation av 7 26 av pensionsspararnas pengar handlar. Jag vet att statsministern inte tycker om att man talar om konfiskation. Han föredrar, har jag hört honom säga i TV, att vi talar om ”en liten indragning”. Men nu är det ju så, att indragning och konfiskation är samma sak. Och ”liten” förefaller mig knappast passande när vi talar om den största enskilda skattesmällen i Sveriges moderna historia. Regeringens motiv för den här åtgärden är nog ganska klar. Den tycker helt enkelt att staten behöver pengarna bättre än pensionsspararna. Och då är det, med socialdemokratisk logik, bara att ta för sig. Det råkade den här gången, av skäl som egentligen aldrig har redovisats, bli just 7 Zo, 15-20 miljarder kronor. Realräntan och därmed avkastningen för pensionsspararna har varit bra under de senaste åren, hävdar regeringen. Och det är sant. Några år har gett toppar som kan användas för att fylla i hålen från de många gångna magra åren. Och alla vet att pensionssparande inte är en fråga om några få år, utan en fråga om uppoffringar och insatser under årtionden för att få en extra trygghet på ålderdomen. : Men det som är sant vad gäller avkastningen för de premier som förvaltas av försäkringsbolagen i väntan på att en dag bli pensioner är också sant för banksparande, allemanssparande, allemansfondsparande och nästan allt annat sparande. Anser regeringen att den med dessa motiv har rätt att ta 7 20 av pensionsspararnas pengar, har den också rätt att ta 14 26 av bankspararnas pengar eller 21 90 av några andra pengar som också tillfälligt haft hygglig utdelning och som regeringen tycker att staten just nu behöver bättre. Det är detta som är så allvarligt i denna fråga: att staten anser att den har rätt att bara ta av enskilda människors sparande — utan principer, utan utredning, utan remiss, utan pardon. Det handlar ju inte om vilket sparande eller vilken egendom som helst. Det handlar om de extra uppoffringar som ca 4 miljoner människor gjort under många år för att få litet bättre trygghet den dag när krafterna börjar tryta. Det är av dessa pengar som regeringen nu tar. Det innebär att deras extra pensioner blir mindre — det är en självklarhet, det inser alla. För den som under lång tid sparat och kanske hoppats att få leva i 15 år efter sin pensionering innebär konfiskationen att ett års extra pension bara rycks bort. Nu försöker regeringen mildra kritiken mot pensionsskatten med två olika ursäkter — dels genom att säga att detta gör vi bara en gång, aldrig mer, dels genom att antyda att ändamålet helgar medlen och att pengarna oavkortat skall gå direkt till de sämst ställda pensionärerna. Om detta kan sägas att det första inte är trovärdigt och att det andra inte är sant. När statsministern inför LO-kongressen skulle försvara pensionsskatten sade han att den var ”ett utmärkt exempel på hur vi kan använda skattesystemet för att åstadkomma en rättvisare fördelning i samhället”. Men om det nu är statsministerns uppfattning att denna konfiskation är ”ett utmärkt exempel” på en bra skatt, kan han då begära att vi skall tro på hans ord, att han aldrig någonsin mer kommer att använda sig av denna så alldeles utmärkta metod? Om det är bra bör det upprepas. Om det är dåligt bör det inte göras alls. Det är logiskt och begripligt. Men att säga att det är bra men att det inte bör upprepas — det är, herr statsminister, varken logiskt eller begripligt. Att pengarna från indragningen skall gå direkt och oavkortat till de sämst ställda pensionärerna är fel. I lagrådsremissen står det klart att ”ett belopp som motsvarar intäkterna från den tillfälliga förmögenhetsskatten skall användas för nedskrivning av statsskulden”. Det är där de hamnar — ingen annanstans. Sedan heter det också att denna minskning av statsskulden genom minskade räntor vid ett visst ränteantagande skapar ett visst utrymme för åtgärder för pensionärerna. Men om dessa lämnas alls inga besked. Vi får vänta och se. Det blir kanske med det som med det gamla löftet om pensionerna i valet 1982 eller löftet i valet 1985 att gottgöra sveket från 1983. Det finns som bekant en del att göra på området. Ursäkterna för pensionsskatten håller helt enkelt inte. Med olika hurtiga slagord annonserar nu statens spardelegation för att vi alla skall spara mera. Och vi vet hur viktigt för vår gemensamma framtid det är att vi sparar och lägger undan. Men många frågar sig självfallet nu: Vågar jag spara? Går sparandet dåligt, kommer ingen att hjälpa till. Det vet vi redan. Går sparandet bra, kommer staten och tar de pengar den behöver. Det lär vi oss nu. Vi kan ju inte gärna, som bönderna på medeltiden när de hörde att herrarna och fogdarna närmade sig, gräva ner vårt sparande och vår trygghet i skogen. Logiken i statsministerns och finansministerns argumentation för denna konfiskation av pensionsspararnas pengar är lika slående som den logik som en gång ledde sheriffen av Nottingham att ta alltmer av böndernas och borgarnas sparande och möda -— intill dess att de flydde till skogen och blev fredlösa. Sedan satt de visserligen där i sin Sherwood-skog, utnyttjade svarta dagmammor, bytte tjänster med varandra, svartslaktade, fuskade med momsen, retades med taxeringsnämnden och startade kampanjer mot fogdar och indrivningsmän. Med dagens myndighetsmått mätt var Robin Hood säkert både skattesmitare och ekonomisk brottsling, men att det i grunden var han som hade rätt, och sheriffen som hade fel, det vet faktiskt varje barn. Det finns gränser för de pålagor och indragningar som staten har rätt att lägga på individen. Det är därför striden mot pensionsskatten är så viktig. Den är, herr talman, en försvarsstrid för individen — mot överheten. Herr talman! I nästan alla länder i västvärlden sänker man nu skatterna eller diskuterar omfattande skatteomläggningar. Jag blir alltmer övertygad om att Sveriges framtida utveckling kräver en genomgripande skattereform, som såväl sänker det samlade skattetrycket som ger oss ett bättre fungerande skattesystem. Och det ena förutsätter det andra. Att bara hålla på att fördela skattetrycket fram och tillbaka mellan olika grupper och sektorer leder knappast framåt. Skattetrycket måste sänkas, och med en bra tillväxt i ekonomin och en strikt återhållsamhet med offentliga utgifter är det fullt möjligt. När vi nu tittar på den ekonomiska utvecklingen ser vi ju att Sverige riskerar att bli ett stagnerande lågtillväxtland. Det sker samtidigt som vår position som extremt högskatteland blir allt tydligare. Med all sannolikhet finns det ett samband mellan dessa två faktorer. Skattetrycket trycker ned tillväxten, och det är detta som i det längre perspektivet är det främsta hotet mot välfärden. Det här måste vi göra någonting åt. Menar regeringen allvar med sina något okoordinerade och diffusa signaler om en ny skatteomläggning bör den snarast tillsätta en bred skattekommission — kalla den vad ni vill - med uppgift att lägga fram förslag till ett sänkt skattetryck och ett förändrat skattesystem. Då kanske vi tillsammans kan hitta konstruktiva vägar framåt. Men vi vill inte vara med om att finansministern börjar skjuta från höften. Jag nämnde inledningsvis den dubbla förtroendekrisen för den offentliga sektorn. Den första krisen är medborgarnas sviktande förtroende för myndighetsutövning och service. Inte i något annat fritt land avstår medborgarna från en så stor del av sin lön till den offentliga sektorn som i Sverige. Och när medborgarna avstår från hälften av sin lön, har de också rätt att ställa krav på en service som faktiskt fungerar. Men under senare år har gapet mellan det offentligas ambitioner och dess möjligheter blivit allt vidare. Daghemsgrupperna blir allt större. Skollektioner hålls utan lärare. Tullare dras in trots att narkotikan flödar. Poliser hinner inte med allt arbete. Köerna för operationer mot t.ex. grå starr är faktiskt vida längre än i nästan alla andra västeuropeiska länder. Vi nås av de här rapporterna. Det handlar ofta om socialdemokratiska politiker som hellre går fram med osthyveln än ruckar på sin dogmatiska motvilja mot att tillåta alternativ och pröva nya vägar. Till detta har kommit den numera tydligen regelbundna traditionen med en offentlig sektor som på grund av något allas krig mot alla ställer in stora delar av verksamheten. Just nu står vi mitt uppe i den tredje stora konflikten på det offentliga området på 18 månader. Jag tror att det hela för de allra flesta framstår som en obegriplig och oförsvarlig röra, som ytterst drabbar individer och ideal vilka vi i stället borde värna. Alla som under de senaste veckorna drabbats av att bussar inte går, att post inte kommer fram, att sjukhus inte tar emot, att daghem bara stänger och som erfarit att handikappade inte får hjälp frågar sig faktiskt: Har vi inte rätt att kräva bättre service, när vi avstår från hälften av vår lön? Som alla andra har de anställda i stat, landsting och kommuner fått besked om hur det är med vår ekonomi. Vi måste rätta munnen efter matsäcken. Vi har inte råd med klausuler som pressar alla kostnader uppåt och därmed ekonomin nedåt. Men de offentliganställda har ju också fått lära sig vad som är den socialdemokratiska doktrinens kärva bud: Dina skatter kan inte bli lägre, bara högre. Du har inte möjlighet att byta arbetsgivare, starta eget eller förverkliga din egen idé. Det offentliga har monopol, och monopolet är heligt, ty det stipulerar doktrinen. Jag förstår den sjuksköterska som sade att för en offentligt anställd finns inget annat sätt att visa missnöje än att säga upp sig. Men att säga upp sig är ofta att tvingas till ett annat yrke. Det offentliga har tagit monopol på vård och omsorg och tjänster på ett sätt som gör Sverige nästan unikt i västvärlden. Socialdemokraterna har bakbundit våra möjligheter att bygga ut alternativen, att ge de anställda den stimulans som konkurrens alltid innebär, att ge valfrihet åt familjerna när de söker omsorg för sina barn, att operera bort vårdköer och förtvivlan. Detta har drabbat icke minst dem som arbetar i dessa stela och styrda strukturer. Jag förstår det missmod de känner. Det är därför vi behöver en ny diskussion om den offentliga sektorn och om staten. Skall den lägga under sig alltmer, skaffa sig allt fler monopol och sätta likhetstecken mellan sig själv och samhället? Eller skall den begränsas till det som är dess centrala och viktiga uppgifter, sköta dem med kvalitet och kompetens — men släppa monopolanspråken och ge alternativen och valfriheten deras utrymme? För mig är svaret självklart. Och jag tror att det är det för allt fler. De senaste veckorna har nog skyndat på den utvecklingen. Den socialdemokratiska utvecklingsmodellens tid är förbi. Dess kollektivism kommer alltmer att framstå som en broms på Sveriges möjligheter i det informationsoch tjänstesamhälle vi nu är på väg in i. Det kommer att krävas mer av frihet i framtiden. Frihet för individer att förverkliga sina drömmar och sina ambitioner. Och vi skall aldrig glömma, att vi individer är och förblir just olika individer, att det inte finns någon Medelsvensson, och att varje försök att pressa in oss i den medelvärdets politik som kollektivismen alltid leder till drabbar just den mångfald som är vår rikedom. Roy och Roger har sin dröm, sitt hopp, och sitt liv i sin mack. Så är det faktiskt med oss alla. Vi har vår dröm, vårt hopp och vårt liv i något eget, något som ofta är annorlunda, ibland t.o.m. riktigt privat. Rikedomen och utvecklingskraften för vårt Sverige ligger faktiskt inte i det som gör oss lika, utan just i det som gör oss olika.

Herr talman! En värld som godtar folkmord löper risk att själv förintas. Därför är kampen mot antisemitismen en kamp för freden. Beslutet att tilldela författaren Elie Wiesel Nobels fredspris är något av en världssamfundets bekräftelse på det. Beslutet är välkommet. Vi är många i denna kammare som har nominerat Elie Wiesel som fredspristagare, både i år och tidigare. I min egen nominering framhöll jag att få människor lärt oss så mycket om den mänskliga existensens villkor som Wiesel. Elie Wiesel förlorade hela sin familj i andra världskrigets utrotningsläger. Själv överlevde han Förintelsen — men hans böcker och föredrag handlar ofta om de döda, om att vi aldrig får glömma dem som blev offer för Hitlers maskinmässiga mördande. Wiesel har vigt sitt liv åt att sprida insikten att om man kan utplåna ett folk kan man utplåna alla. Han visar oss sambandet mellan Auschwitz och den nukleära utplåningen. På ett uppfordrande sätt binder han samman redan inträffade katastrofer med dem som ligger latenta i kärnvapenupprustningen. Jag träffade Elie Wiesel här i Stockholm för tre år sedan. Han berättade då att det redan publicerats ett par hundra böcker som förnekar Förintelsen. Som påstår att sex miljoner mördade judar bara är ett påhitt. Som hävdar att gaskamrarna aldrig har existerat. Än finns det överlevande från Auschwitz och andra utrotningsläger som kan berätta att dessa böcker ljuger. Elie Wiesel är en av dem. Men de blir allt färre. Vad händer, frågade Wiesel, när inte några vittnen längre finns i livet? När Hitler har blivit ”historia” och inte längre är en del av vår tids förbannelse? Kommer då antisemitismen att ånyo drabba Europa med sitt hat och sina lögner? Wiesel ställde frågorna men visste inte svaren. Han kunde inte själv besvara dem, och det kan ingen annan heller. Men vi har alla en skyldighet att påverka vilka svaren blir. Wiesel har med stor kraft och lidelse manat mänskligheten att inse den ohyggliga faran för oss alla när folkmord kan inledas och genomföras utan att världen reagerar. Vi måste alla ta antisemitismen på allvar och med kraft bekämpa den varhelst och närhelst den sticker upp sitt fula tryne. Herr talman! För tre veckor sedan mottog ledaren för den sydafrikanska motståndsorganisationen Black Sash, Mrs Sheena Duncan, ett pris som visserligen inte är lika värdefullt och välkänt som Nobels fredspris men som ändå är mycket ärorikt, nämligen Liberala Internationalens frihetspris. I sitt tacktal på Internationalens kongress i Hamburg gav hon en mycket mörk bild av situationen i Sydafrika. Hon uppmanade apartheidmotståndarna utanför Sydafrika att göra allt som står i deras makt för att försöka påskynda apartheidregimens fall. Det är lätt att gripas av vanmakt inför hennes och andras vädjanden. Vad kan vi i Sverige göra för att åstadkomma en fredlig och demokratisk utveckling i Sydafrika innan det är för sent? Det ärligaste svaret är att vi inte vet. Men vi har förhoppningar om att samordnade internationella ekonomiska sanktioner skulle kunna bidra till att bringa regeringen Botha på fall. Det är mot den bakgrunden som Sverige sedan lång tid har agerat för att försöka få till stånd ett FN-beslut med den inriktningen. Sommarens Sydafrikadebatt handlade inte om det målet — om det råder full enighet — utan om hur vi från svensk sida bäst kan påverka den internationella opinionen. Traditionellt har vi försökt göra det på två vägar, dels genom diplomatiska aktioner, dels genom att försöka med exemplets makt. Genom t.ex. investeringsförbudet 1979 och förbudet mot import av jordbruksvaror 1985 har vi gått före. Självfallet har ingen vid dessa tillfällen trott att ensidiga svenska åtgärder skulle fälla apartheidregimen. Tanken har istället varit att vi skulle kunna förmå andra länder att följa vårt exempel och att det så småningom skulle kunna ge effekt i Sydafrika. Efter den dramatiska utvecklingen i Sydafrika från mitten av maj till början på sommaren, och efter säkerhetsrådets nej till ytterligare sanktioner i slutet av maj, förordade vi från folkpartiets sida att Sverige skulle ta ytterligare ett steg på denna väg. Nu var det dags, menade vi, att Sverige följde Danmarks exempel och införde en handelsbojkott mot Sydafrika. Enligt vår uppfattning kan det ske inom ramen för internationell rätt och internationella avtal. Regeringen intog under en tid en ganska vacklande hållning men bestämde sigtror vi i varje fall — till sist för åsikten att Sverige först skulle göra ett nytt försök i FN och om det misslyckades vidta ytterligare åtgärder. Det finns alltså olika uppfattningar mellan regeringen och folkpartiet om tidtabellen. Men vi har inte tyckt att det har varit rimligt att fortsätta debatten om detta utan har legat lågt efter sommarens tumult. Det har dessutom för oss framstått som angeläget att regeringen vid olika diplomatiska kontakter skulle kunna företräda hela nationen. Med detta, herr talman, borde alla parter ha kunnat låta sig nöja. Men statsministern, som hamnade litet snett när Sydafrikadebatten blossade upp i somras, har omöjligt kunnat svälja förtreten och koncentrera sig på huvuduppgiften, nämligen att bekämpa apartheid. När han häromdagen framträdde inför Publicistklubben hävdade han, enligt samstämmiga referat, att folkpartiet skulle ha ändrat uppfattning efter partistyrelsens beslut i juni att förorda en bojkott. Nej, herr talman, vi har inte ändrat uppfattning. Vi anser fortfarande att Sverige bör genomföra en handelsbojkott. Om FN:s säkerhetsråd redan i höst fattar beslut om eller rekommenderar ytterligare sanktioner är det bra, och självklart skall Sverige i så fall följa det beslutet. Går FN inte längre än man redan gjort bör vi ändå stoppa handeln med Sydafrika och försöka övertyga andra länder att följa vårt exempel. Jag utgår från, herr talman, att denna folkpartiets linje numera också är regeringens. I jämförelse med de enorma, obegripliga svårigheter som miljoner människor dagligen lever under i Sydafrika ter sig naturligtvis Sverige som en ganska stillsam idyll. Men för utvecklingen i denna idyll är det ändå viktigt vilken kurs vi väljer. Även i idyllen finns det nyanser som för enskilda människor är väsentliga. På senare tid har det dessutom stormat ovanligt mycket i den svenska idyllen. Arbetsmarknadskonflikter, som vi länge var förskonade från, är på väg att bli ett inslag i vardagen. Med avbrott för semestrar och ibland för helger tycks de pågå mest hela tiden. Det är för tidigt, herr talman, att utvärdera årets avtalsförhandlingar. Risken känns dock överhängande att vi får betala två gånger — först i form av uppoffringar under konflikten och sedan i form av ett för högt avtal. En sak kan emellertid slås fast redan nu. Det är att föreställningen att risken för arbetsmarknadskonflikter skulle vara mindre under en socialdemokratisk regering än under en borgerlig definitivt kan förpassas till myternas värld. I själva verket måste regeringen ta på sig en betydande del av skulden för den nu aktuella konflikten. Regeringen skall enligt vår mening inte delta i förhandlingarna, men den har ett viktigt ansvar för opinionsbildningen inför förhandlingarna och för de förväntningar som denna skapar. Låt mig, herr talman, ge två exempel på att regeringen hamnat fel i denna opinionsbildning. Tidigt i valrörelsen 1985 redovisade jag i ett anförande i Marstrand förutsättningarna för att vi skulle kunna få ned inflationstakten i nivå med andra länder och förstärka den svenska konkurrenskraften. En viktig förutsättning för det var relativt låga nominella löneökningar. I sak delade säkert regeringen den uppfattningen, men under valrörelsen undvek man nogsamt att ge uttryck för den. Tvärtom lät man LO tapetsera de socialdemokratiska valstugorna med affischer, och i pressen införa annonser, som skulle ge intryck av att det bara var jag och folkpartiet som ansåg att löneåterhållsamhet var nödvändig. Fick bara socialdemokraterna sitta kvar i regeringen skulle det bli större löneutrymme. Det var det budskap man ville förmedla. Självfallet skapade det hos många människor orealistiska förväntningar. Det var inte heller lätt för regeringen att skapa trovärdighet kring en mer återhållsam linje när valet väl var över. Nu får man betala ett högt pris för lyxen att hålla sig med dubbla budskap. Mitt andra exempel är ett uttalande som statsministern gjorde i våras på Livsmedelsarbetareförbundets kongress. ”Graden av utjämning” i ett samhälle, sade han, ”visar på sinnet för rättvisa.” I förlängningen av det synsättet ligger att en total utjämning skulle vara den yttersta rättvisan. Jag påpekade för övrigt detta redan i den riksdagsdebatt vi hade i juni. Det är klart att ett sådant uttalande skänker uppmuntran till alla dem som vill platta ihop lönestrukturen ännu mycket mer. Men statsministerns rättvisebegrepp är i detta sammanhang — liksom i andra som jag skall återkomma till — alltför snävt. En total utjämning är enligt vår uppfattning inte höjden av rättvisa och är inte eftersträvansvärd. Det är lätt att instämma i vad den förre TCO ordföranden och landshövdingen Valter Åman skrev i Dagens Nyheter häromdagen: ”Man måste övervinna rädslan för existensen av löneskillnader då alla grupper inte kan vara jämställda. Ger man efter för kravet på allas jämställdhet, då berövas man den flexibilitet utan vilken ingen utveckling kan ske.” I riksdagens avslutningsdebatt i våras gav jag ett konkret exempel på hur utjämningen lett till orättvisa i stället för rättvisa. En undersköterska som vidareutbildar sig till sjuksköterska får inte ens en löneökning som räcker till att betala studieskulden. Det är naturligtvis en orimlig, och orättvis, situation. En regerings uppgift inför en avtalsrörelse är snarare att försöka sprida kunskaper om sådana här samband än att skapa orimliga föreställningar om vad som är önskvärt och möjligt. På den punkten har regeringen misslyckats. Däri ligger dess viktigaste skuld till den arbetsmarknadskonflikt som vi nu bevittnar. Kjell-Olof Feldt har på senare tid sökt klargöra att för höga avtal leder till t.ex. skattehöjningar och arbetslöshet. En lärdom för framtiden är, herr talman, att det är av stor betydelse att dessa samband klargörs redan före en avtalsrörelse. Regeringen bör deklarera att om löneökningarna överstiger en rimlig nivå — i förhållande till vad samhällsekonomin tål — kommer det att framtvinga vissa bestämda, konkreta åtgärder. Det räcker inte att bara vagt antyda vad som kan hända. Det måste framstå konkret och begripligt för alla inblandade parter. Detta krav på att konsekvenserna skall framgå tydligt gäller, herr talman, inte bara i avtalsrörelsen. Det borde gälla också i andra sammanhang, t.ex. när regeringen lägger fram förslag om nya skatter. Sällan har ett skatteförslag varit så illa berett och analyserat som den nu föreslagna pensionsskatten. Det är inte nog med att finansministern aldrig lyckats klara ut vilka motiven är för den skatten, han har inte ens klart för sig hur den kommer att slå och vilka som berörs. Hans försvar går kort och gott ut på att, som Carl Bildt formulerade det, låta ändamålet helga medlen: regeringen behöver 15 miljarder kronor och då är det bara att klippa till. Rättvisa och principer får vika. Feldt har t.ex. hävdat att vanliga löntagare inte skulle beröras av pensionsskatten. I en debatt som jag hade med honom i Expressen frågade jag honom gång på gång om detta och fick beskedet att försäkringstagare med avtalspensioner inte skulle beröras. Samma sak upprepade finansministern i en artikel i Svenska Dagbladet några dagar senare: ”En något lägre avkastning som följd av skatten påverkar över huvud taget inte de utbetalade pensionerna.” Nu har SPP-chefen Karl-Axel Linderoth i ett öppet brev till oss riksdagsledamöter kraftfullt tillbakavisat finansministerns och regeringens påståenden. ”Var alltså medveten om”, skriver han till var och en av oss, ”att avtalspensionerna berörs när du går till beslut!” Det är otillständigt, herr talman, att finansministern på detta sätt försöker föra oss alla bakom ljuset. Förslag som skall föreläggas riksdagen måste beredas på ett bättre sätt än vad som skett i detta fall. Regeringen måste åtminstone vara medveten om förslagens elementära effekter. Även statsministern har ryckt ut på barrikaderna till pensionsskattens försvar. I ett tal på LO-kongressen framställdes den som ett slags rättvisereform. Vad är det för ett underligt rättvisebegrepp som statsministern har? Låt mig belysa det genom några frågor: Är det enligt statsministern rättvist att införa en skatt, som bara drabbar privatanställda men inte offentliganställda? Är det enligt statsministern rättvist att införa en skatt, som huvudsakligen drabbar små och medelstora företag men knappast alls storföretagen? Varför skall Polarvagnen i Dorotea drabbas men inte Volvo? Är det enligt statsministern rättvist att införa en skatt, som bara drabbar dem som sparat långsiktigt med sikte på pensioneringen men inte dem som sparat kortsiktigt, t.ex. i allemanssparandet? Är det enligt statsministern rättvist att införa en skatt, som slår hårdare mot dem som har haft en dålig avkastning på sitt sparande än mot dem som har haft en god avkastning på sparandet? Om Ingvar Carlssons svar på dessa frågor är ja — och jag förmodar det, eftersom han är beredd att lägga fram detta förslag — kan jag bara konstatera att han har en uppfattning om rättvisa som ligger mycket långt från min egen, och säkert långt från de flesta människors. Ovanpå detta försökte Ingvar Carlsson i LO-talet försvara pensionsskatten med hänvisning till medborgarrätten. Han ställde medborgarrätt mot äganderätt. De som är för pensionsskatten står på medborgarrättens grund, tycks Ingvar Carlsson ha menat, och de som är emot den på äganderättens. Pensionsskatten framställdes som ett slags logisk konsekvens av att vi har infört allmän rösträtt i Sverige. Vad är detta för nonsens? Ingen i den här kammaren hävdar annat än att den allmänna rösträtten skall grundas på medborgarrätt. Rösträtten drevs igenom av mina liberala företrädare vid detta sekels början, med visst bistånd från socialdemokraterna. Men att rösträtten segrade innebar naturligtvis inte att äganderätten avskaffades. Självfallet finns det utrymme för personlig äganderätt också i ett samhälle där det politiska inflytandet grundas på medborgarrätt. Det är en orimlig tanke att medborgarrätten skulle innebära någon ovillkorlig rätt för majoriteten att beslagta enskild egendom. Men just detta är konsekvensen av Ingvar Carlssons resonemang. Man måste dessutom fråga sig vad det finns för inre logik i Ingvar Carlssons tankar. Om pensionsskatten nu ses som ett utflöde av medborgarrätten — hur kan Ingvar Carlsson då hävda att den bara skall vara en engångsskatt? Skall äganderätten så snart denna skatt är införd få råda över medborgarrätten i socialdemokraternas Sverige? Uppriktigt sagt, herr talman, tror jag inte statsministern har tänkt igenom konsekvenserna av vad han sade på LO-kongressen. Jag måste be statsministern att förklara sig litet närmare. Betyder hans försök att ställa medborgarrätt mot äganderätt att majoriteten i en socialistisk demokrati skall ha rätt att lägga beslag på andras egendom? Jag vill, herr talman, uppmana regeringen att skrinlägga planerna på pensionsskatten. Det är ett djupt orättvist och ogenomtänkt förslag. Pensionsskatten är ett belysande exempel på hur olika socialdemokrater och socialliberaler kan se på världen och på politiken. Låt mig, herr talman, ge ett annat exempel. Det handlar om synen på enskilda alternativ till den offentliga servicen. För knappt två veckor sedan besökte jag en privat flyktingmottagning i Säffle. Den drivs av Jan-Olov Lindberg och Lars Åkerblom. Mottagningen fungerar fantastiskt bra. Det vitsordas från alla håll: de anställda, kommunen, flyktingarna — t.o.m. från invandrarverket som köper anläggningens tjänster. Lindberg och Åkerblom tog över mottagningen från AMS för knappt ett år sedan. De hade tidigare arbetat på länsarbetsnämnden. Efter övertagandet har de satsat 1 milj.kr. på att rusta upp anläggningen, och de har gjort många intressanta erfarenheter. Att driva en flyktingmottagning som ett enskilt företag har inneburit hårdare arbete, oregelbundna arbetstider, men också större frihet att använda pengarna. Och de har fått ut mer genom att vända på slantarna: både mer personal och bättre utrustning för flyktingarna. I våras fick de frågan av invandrarverket om de kunde utvidga verksamheten. De var beredda att låta sitt företag, Hermes AB, starta en ny mottagning i grannkommunen Grums. Den hade behövts nu när invandrarverket klagar på otillräcklig mottagningskapacitet. Men den kom aldrig till stånd. Facket satte sig på tvären. Av principiella skäl anser facket att flyktingmottagningar inte skall drivas i enskild regi. Till råga på allt har de fått invandrarverket att från årsskiftet också säga upp kontraktet med Hermes om Säffleanläggningen. Samma principiella skäl åberopas. Detta är som ett eko av den uppfattning Ingvar Carlsson och andra socialdemokrater så ofta gör sig till tolk för. Social service skall bedrivas av offentliga monopol. Men nu ljuder protesterna från många håll. Lindberg och Åkerblom protesterar, de anställda gör det, kommunen gör det. Och jag protesterar jag med. Frågan är: Hur ställer sig statsministern? Det är inte ointressant, därför att invandrarverket kommer sannolikt att fortsätta diskussionen om det här ärendet. Jag fick ett brev från generaldirektören i dag, där han säger att ärendet kommer upp i invandrarverkets styrelse i november, och det är klart att statsministerns uppfattning i den här frågan kan ha en viss betydelse för vilken inställning också invandrarverket kommer att ha. Frågan är alltså: Är statsministern beredd, inte minst för de anställdas och flyktingarnas skull, att sälla sig till protestkören? I regeringsförklaringen efterlyser statsministern fler privata tjänsteföretag utanför storstäderna. Är inte Hermes AB ett alldeles utmärkt exempel på ett sådant företag som bör stödjas i stället för att dödas? Ett annat exempel på enskilda alternativ som jag tidigare vid flera tillfällen tagit upp i kammaren är två gymnasieskolor i Göteborg, Samskolan och Sigrid Rudebecks gymnasium. De älskas av sina anställda och av eleverna och deras föräldrar. Fler ungdomar vill gå där än vad skolorna kan ta emot. Kostnaderna är lägre än vid jämförbara gymnasieskolor i Göteborg. Ändå har socialdemokraterna bestämt att statsbidragen för de båda skolorna skall dras in. Herr talman! Vii folkpartiet har länge slagits för att de här skolorna skall få finnas kvar. Jag har flera gånger tidigare frågat statsministern varför han till varje pris vill bli av med dem — men i dag vill jag dessutom få ett svar från statsministern. Jag mötte Kjell-Olof Feldt i en debatt i Uppsala för några veckor sedan och ställde samma fråga till honom. Han kunde inte ge besked om vad det finns för rimliga skäl till att lägga ned dessa skolor. Och det socialdemokratiska kommunalrådet i Göteborg Sören Mannheimer har krävt att regeringen skall ompröva sitt beslut. Skolorna måste få leva, Ingvar Carlsson. De är för värdefulla för att få läggas ned. Nästa vecka skall jag besöka Samskolan. Vad skall jag då ge för besked till lärare och elever, Ingvar Carlsson? Är regeringen nu äntligen beredd att ompröva sitt ställningstagande i det här fallet? Efter två års frågande är det inte för mycket begärt att jag i dag skall kunna få ett rakt och klart besked. Herr talman! Den socialdemokratiska inställningen till enskilda alternativ är alltigenom märklig. Privata företag kan ägna sig åt bilar och sopsäckar, sade Kjell-Olof Feldt i debatten i Uppsala. Det är ett i högsta grad oförskämt synsätt. Det är oförskämt mot Jan-Olov Lindberg och Lars Åkerblom på flyktingmottagningen i Säffle och oförskämt mot Alar Randsalu, Evert Rehnberg och alla deras kolleger på skolorna i Göteborg. De gör verkligen mycket stor nytta för sina medmänniskor. Men det är oförskämt också mot alla dem som ägnar sig åt att tillverka bilar och sopsäckar. De behöver verkligen inte vara några hjärtlösa figurer, några kalla och hårda typer som inte bryr sig om sina medmänniskor. Enskilda alternativ är värdefulla därför att de kan öka människors valfrihet och bidra till förnyelse av välfärden. I enskild regi kan lösningar prövas som inte släpps fram när stat, landsting och kommuner bestämmer allt. Men det finns, herr talman, också en annan aspekt på det här med enskilda alternativ som jag vill framhålla. Den sociala sektorn har byggts ut mycket kraftigt i Sverige under efterkrigstiden. Det har varit möjligt dels genom ekonomisk tillväxt, men dels också genom stora skattehöjningar. Nu har vi nått skattetaket. Vi kan inte fortsätta att höja skatterna — även om regeringens fantasi på det området är imponerande — men det finns många förbättringar i vårt samhälle som är angelägna. Den sociala hemhjälpen behöver byggas ut, gamla och sjuka i långvården måste få rätt till eget rum, tusentals barn behöver plats på dagis och tusentals människor står i kö för starr-, höftledseller kranskärlsoperationer som skulle ge dem chansen till ett normalt liv. Skall vi klara allt detta krävs det både att resurserna växer och att vi använder resurserna effektivt. En del ogillar att man talar om effektivitet och produktivitet i samband med sjukvård och andra sociala tjänster, men om resurserna förslösas på en ineffektiv organisation går det ut över dem som köar för t.ex. service eller operationer. Det finns säkert flera olika sätt att förbättra effektiviteten i den offentliga sektorn. Ett av dem är otvivelaktigt att se till att det blir litet mer konkurrens. Många enskilda har visat att en högkvalitativ service kan ges till lägre kostnader än vad som är vanligt inom den offentliga sektorn. Låt mig, herr talman, ge ett konkret exempel. I Höganäs i Skåne finns ett privat dagis som heter Bullerbyn. Det har startats av två tidigare arbetslösa förskollärare, Karin Hansson och Peggy Sträng. Kostnaden per plats ligger ungefär 15 000 kr. lägre än på jämförbara kommunala dagis i Höganäs. Följdriktigt har socialdemokraterna gjort allt vad som stått i deras makt för att stoppa Bullerbyn, men de har gudskelov misslyckats. Hur kan det vara möjligt för Bullerbyn, och för Hermes och Göteborgsskolorna, att driva verksamheten billigare än motsvarande kommunala eller statliga enheter? Jo, det beror på att de drivs som småföretag. Det innebär ofta ett större personligt engagemang, en större ansvarskänsla, större kostnadsmedvetenhet — man vänder på slantarna. De måste ge en bra service, annars kommer inte kunderna tillbaka. De måste hålla hårt i pengarna, annars går inte budgeten ihop. Det är cyniskt, herr talman, att hänvisa sådana eldsjälar som Karin Hansson och Peggy Sträng och de andra jag talat om till bilar och sopsäckar. Det måste finnas utrymme för enskilda initiativ och alternativ också inom den sociala sektorn. Om vi vill få mer för pengarna, är det alltså viktigt att vi släpper fram enskilda alternativ och låter dem vara med på samma villkor som kommunala och statliga. Om alla dagis i Höganäs skulle vara som Bullerbyn, skulle kapaciteten öka med 50 96. Vi skulle i framtiden få tre platser för lika mycket pengar som vi i dag betalar för två. Den socialdemokratiska dogmatismen på det här området motverkar angelägna förbättringar av den sociala servicen. Med mer konkurrens mellan enskilda och offentliga alternativ skulle resurserna räcka till mer — till nytta bl.a. för många som i dag finns i flerbäddsrum, i operationsköer eller i dagisköer. Herr talman! Statsministern har i olika sammanhang givit uttryck för en önskan om bred samling kring bl.a. den svenska Sydafrikapolitiken, energipolitiken och försvarspolitiken. Jag delar denna hans önskan. Den politiska striden har inget egenvärde. Kan enighet nås är det värdefullt, i synnerhet på dessa områden. Men på andra punkter finns det uppenbarligen en djup klyfta mellan socialdemokraterna och folkpartiet. Det gäller inte minst de två ämnen jag mest utförligt uppehållit mig vid i dag — pensionsskatten och de enskilda alternativen. Där kommer vi, herr talman, att föra den politiska strid som av allt att döma är nödvändig. Vårt mål är att föra den till ett segerrikt slut.

Herr talman! Den som levt i tron att socialdemokraterna skulle vara särskilt kompetenta att regera Sverige måste nu ha blivit en illusion fattigare. Trots allt övermodigt tal om att ”Sverige är på rätt väg” och att alla kurvor pekar åt rätt håll har landet drabbats av arbetsmarknadskonflikter som lamslagit viktiga delar av samhällets service. Sjukvård, barnomsorg, kollektivtrafik och andra viktiga servicefunktioner har störts av konflikter. Enskilda människor, gamla, sjuka och småbarnsföräldrar, har drabbats på ett sätt som både upprör och oroar. Allt fler ställer sig frågan varför detta inträffar i ett humanitärt välfärdssamhälle. Inför valen 1982 och 1985 försökte socialdemokraterna framställa sig som det enda parti som kan mobilisera den enighet, kraft och kompetens som krävs för att regera landet. Som motvikt målade man upp en icke-socialistisk koalitionsregering präglad av splittring och oenighet. Efter vad som nu har utspelats kan inte den beskrivningen upprepas med anspråk på trovärdighet. Den socialdemokratiska rörelsen tycks inte alls vara någon enad kraft. Hårda ord och hätska beskyllningar har skiftats mellan framträdande företrädare för socialdemokratin. Socialdemokratiska fackliga ledare har manat till strejk mot partivänner i stat, kommuner och landsting. Det är en olycklig situation som landet befinner sig i. Ansvaret vilar nu tungt på inblandade parter men också på regeringen. Svenska folket kräver ett snabbt slut på de påfrestande konflikterna. Därefter, när den här konflikten förhoppningsvis snart är slut, måste alla ansvariga diskutera spelreglerna. På den punkten instämmer jag i vad statsminister Ingvar Carlsson har sagt. Det finns många orsaker till konflikten. Prisutvecklingen är en. En annan bidragande orsak är det föråldrade studiemedelssystemet. Att regeringen inte ser detta samband tyder på mycket dålig insikt bl.a. i de högskoleutbildade låginkomsttagarnas problem. Där ser vi många lågavlönade kvinnor framför allt i vårdyrkena, där finns sjuksköterskorna, där finns förskollärarna. Ett bättre studiemedelssystem skulle bidra till att förbättra de skuldtyngda gruppernas situation inför framtiden. I de förändrade direktiven till den sittande studiestödsutredningen har regeringen endast föreslagit att kommittén skall få se på ett slopande av äktamakeprövningen. Det är i och för sig viktigt, men det löser på intet sätt det verkliga problemet — de högskoleutbildades skuldkris. De förhoppningar om förbättringar av studiestödssystemet som regeringen skapade i somras sviks nu uppenbarligen helt och hållet. Regeringen skjuter problemen framför sig och bäddar på det sättet för nya arbetsmarknadskonflikter på just denna grund. Det innebär också, vilket är mycket allvarligt, att den sociala snedrekryteringen består. I en rapport till LO kongressen står det att läsa: ”64 Fo av akademikerbarnen fortsätter till högskolan under de närmaste åren efter gymnasiet, men bara 13 96 av icke yrkesutbildades barn.” Detta är en oerhört stor ojämlikhet mellan olika grupper av barn i vårt samhälle som fortfarande existerar. För att stimulera studenter från hem utan studietradition och utan den inkomst som i dag är nödvändig för att man skall våga gå vidare och börja på högskola krävs det att studierna ger också ett ekonomiskt utbyte. Ett generöst studiemedelssystem är en nödvändighet för att minska den sociala snedrekryteringen. Därför måste regeringen ge studiestödskommittén nya direktiv så att vi kan få en ändring av detta sakernas tillstånd. Centerpartiet har i decennier drivit på för en familjepolitik med valfrihet för föräldrarna i barnomsorgen och social rättvisa för dem som vill ge sina barn mera tid. Från de här utgångspunkterna är kravet på en beskattad vårdnadsersättning, som ger ATP och sjukvårdsersättning, en självklarhet. Det är vår skyldighet t.ex. att ge en ensamstående mamma — eller pappa, men det är ju oftast fråga om kvinnor — en rejäl möjlighet att utnyttja den lagstadgade rätt som hon faktiskt har att arbeta sextimmarsdag. Det är många, många i den gruppen som i dag inte anser sig ha råd med det, men med en vårdnadsersättning skulle det bli möjligt. Det är helt enkelt vår skyldighet att ge all vård av små barn också ett ekonomiskt värde. Det är barnens väl och ve det här är fråga om. I våras gladde vi oss åt att regeringen genom Bengt Lindqvist började ge vika i sitt hårdnackade motstånd mot en vårdnadsersättning. I propositioner argumenterade man ungefär som vi i centern gjort i våra partimotioner, och det gav som sagt vissa förhoppningar. Nui höst har SACO/SR lämnat ett förslag som i viktiga delar, men inte fullt ut, överensstämmer med centerns motioner om en vårdnadsersättning. Efter de senaste årens signaler om familjepolitiken är det dock oklart var regeringen står i frågan om vårdnadsersättningen. En bred opinion vill ha besked: Är socialdemokratin och regeringen beredda att nu ompröva sin politik, acceptera centerpartiets hållning och komma med förslag om införande av en vårdnadsersättning? Herr talman! Balansen i den svenska ekonomin har förbättrats — främst tack vare den internationella utvecklingen. Sänkta oljepriser, ränteoch dollarfall har givit Sverige ”en omvänd oljechock”. Den internationella konjunkturen har givit exportindustrin en skjuts uppåt. Omslaget internationellt har givit oss ett välbehövligt andrum, men det finns flera orosmoln på den ekonomiska himlen. Under den tid som detta har inträffat har dock utvecklingen i ekonomin givit staten ökade inkomster. Budgetunderskottet har minskat. Tack och lov, kan man säga, genomförde socialdemokraterna inte den expansiva politik som de utlovade i oppositionsställning och vann valet på 1982. Då hade det varit sämre. En annan effekt av den internationella utvecklingen är en mycket kraftig förbättring av bytesbalansen. Oljenotan har halverats. Nettoeffekten på bytesbalansen har blivit en förbättring från ett underskott på 10,5 miljarder i fjol till ett lika stort överskott i år — en förbättring på 20 miljarder. Men 15 av dessa miljarder kan hänföras till en billigare oljenota och 3 miljarder till en billigare räntebetalning till utlandet. Dollarkursens nedgång och andra valutors kursändringar har verkat gynnsamt för vårt land. Vår konkurrenskraft har därmed stärkts mot de viktigaste konkurrentländerna, på samma sätt som vid en devalvering. Den förbättrade bytesbalansen kan med andra ord i stort sett helt förklaras med den internationella utvecklingen, och inte med regeringens politik. Ett stabilt överskott i bytesbalansen behövs för framtiden om det skall vara möjligt att amortera utlandsskulden och minska räntebördan. Därför är det mycket oroande att konjunkturinstitutet nu förutspår att bytesbalansöverskottet halveras till 5 miljarder nästa år. Balansen i utrikesaffärerna fortsätter alltså att vara ett stort bekymmer för vårt land. Ett annat bekymmer är det förhållandet att inflationen i omvärlden är lägre än i Sverige. Mer än tidigare är det alltså vi själva som åstadkommer prisökningarna inom landet. Det är tack vare prissänkningarna på olja som inflationstakten har kunnat minskas med 1,2 20. Räntesänkningarna utomlands har bidragit med en ytterligare minskad inflationstakt med 1 96. De utländska faktorerna kan faktiskt i stort sett förklara hela inflationsminskningen i Sverige — inte heller här är det regeringens politik som har åstadkommit detta förhållande. Tvärtom är det, som jag nyss nämnde, så att den svenska inflationstakten överstiger omvärldens med de problem som det innebär. Nedgången i inflationstakten har dessutom avstannat. Vi närmar oss inte längre förhållandena i andra länder, vilket är mycket allvarligt. Det är alltså de internationella förändringarna — räntesänkningarna, valutakursändringarna och oljeprissänkningarna — som utgör de stora förklaringarna till förbättringarna i den svenska bytesbalansen. Men det är engångsföreteelser. Så mycket mer oroande är det att Sverige trots denna utländska draghjälp alltjämt har en högre inflationstakt än man har i omvärlden. Men det gäller nu för oss att få en uthållig balans i svensk ekonomi. Då måste vi också se till att svensk ekonomi får en tillväxt som grundar sig på sociala och miljömässigt riktiga välfärdsmål, men också en tillväxt som står sig i förhållande till omvärlden. Vad behövs det då för att åstadkomma en sådan tillväxt i vårt samhälle med de krav på tillväxtens innehåll som vi i centerpartiet ställer? Utbildning och människornas kunskap och förmåga är viktiga drivkrafter i en sådan samhällsutveckling. Därför satsar centerpartiet på hög kvalitet i utbildningen på alla nivåer, från grundskola till universitetsoch högskoleutbildning. Forskningen och den utveckling som följer med en kvalitativt högtstående forskning måste vara den spjutspets mot framtiden som gör att Sverige långsiktigt kan hävda sig i världsekonomin. Med de sociala och miljömässiga välfärdsmål som centern ställer innebär tillväxt också att resurserna i hela landet skall tas till vara och att alla människors kompetens utnyttjas. Alla delar av landet måste ges förutsättningar att kunna använda den nya tekniken, kunna ta vara på nya initiativ och kunna satsa på sin regions utveckling. Därför spelar strukturen på vårt järnvägsnät, våra telekommunikationer och vårt vägnät en mycket stor roll för tillväxten men också för möjligheterna att främja ett decentraliserat samhälle, vilket vi anser vara en förutsättning för att även kunna uppnå de välfärdsmål som är förknippade med tillväxten. Men en positiv tillväxt förutsätter också en god fördelningspolitik. Barnomsorg -—i varierande former, med utrymme för privata och kooperativa initiativ — ger möjlighet till förvärvsarbete och därmed till deltagande i utvecklingen av vårt samhälle. Skatteoch bidragssystemet skall ge en grund för harmoniska avtalsrörelser. Den kommunala skatteutjämningen skall garantera rättvisa åt alla delar av vårt land. Tillväxt förutsätter också att arbete lönar sig — i alla inkomstlägen. Kom ihåg att det är de med låga inkomster som har svårast att leva på sin lön. Det måste också löna sig för låginkomsttagaren att arbeta. Människors kunskaper, initiativ och kreativa tänkande blir den viktigaste konkurrensfaktorn för framtiden, i det informationssamhälle som vi nu går till mötes. En nödvändighet blir då att förändra skattesystemet, så att det för alla människor blir lönsamt att anstränga sig litet extra. Marginalskatterna är en viktig faktor i detta sammanhang. Det var intressant att höra att regeringen nu har för avsikt att justera skattesystemet. Ja, man har t.o.m. sagt att man skall genomföra en omfattande förändring av skattesystemet. Man har också sagt, vilket är beklagligt, att detta arbete skall ske inom regeringskansliet. Därför är det berättigat att i dag fråga statsministern om han vill delge kammaren vad regeringen har för avsikter när det gäller fördelningspolitiken inom detta skattesystem och vilken tillväxtbefrämjande profil man har tänkt sig för det svenska skattesystemet i framtiden. Enligt centerpartiets mening skall positiv tillväxt förena god miljö och klok resurshushållning för att därmed också kunna ge en god livskvalitet för alla människor i vårt land. Herr talman! I regeringsförklaringen fick vi bekräftat att en engångsskatt på — som det heter — ”livförsäkringsbolagens förmögenheter” skall införas. ”Försäkringsbolagens förmögenheter” tillhör dock i verkligheten vanliga löntagare — människor av kött och blod. Det finns inga anonyma brunnar att ösa ur. Det förslag som nu är på väg kommer att drabba de 2,8 miljoner löntagare som är kollektivt pensionsförsäkrade i STP och SPP. Nära hälften av dessa pensionsförsäkringar innehas av enskilda människor med mindre än 100 000 kr. i årsinkomst. Den konfiskation av löntagarnas pensionspengar som regeringen vill genomföra sägs ha som syfte att skaffa pengar till ”de sämst ställda pensionärerna”. Centern har alltid ställt upp för de sämst ställda pensionärerna, men vi avvisar sådana skamgrepp som detta finansieringssätt. Debatten om regionalpolitiken förs mot en dyster bakgrund. Sedan socialdemokraterna återkom till regeringsmakten 1982 har 15 avfolkningslän förlorat över 31 400 personer. Skogslänen har förlorat en befolkning som motsvarar 9 busslaster per månad. 23 kommuner i Bergslagen har förlorat över 16 800 personer från den 1 januari 1983 fram till juli i år. Denna flyttlasspolitik liknar en medalj med två baksidor. Den ena visar avfolkade bygder, raserat serviceunderlag och grusad framtidstro i avfolkningsbygderna. Medaljens andra baksida kan studeras här i Stockholm. Enbart under 1985 förlängdes bostadskön med 25 000 hushåll. Det drabbar ungdomar som växt upp här och som nu söker bostad i sin hembygd — Stockholm. Trycket ökar också på trafiken, och därmed försämras miljön. Den snabbt växande bostadskön medför också att man åter börjar kasta blickar på obebyggda grönområden. Stockholm är en älskad storstad. Då får vi inte ge fritt utrymme för miljöförstöring, våld och anonymitet, som följer i en ohämmad koncentrationspolitiks spår. Enligt centerpartiets uppfattning måste t.ex. kvinnor, barn och äldre ha rätt att röra sig fritt på gator och torg utan att känna oro, som de i dag gör i Stockholm och även i andra stora städer. Ett medel — det finns många fler — är en balanserad storstadstillväxt, som kan råda bot på dessa mycket svåra förhållanden. Det gäller alla våra städer. I en tidningsartikel har statsministern förklarat att regeringens regionalpolitik syftar till att stärka medelstora städer och medelstora företag. Uttalandet har väl sin grund i det s.k. arbetspapper som statsrådsberedningens framtidsgrupp presenterade i somras. Där heter det att ”det är osannolikt att statsmakterna kan ta ansvar för alla de små orter som omger de mellanstora”. Finansministern uttalade samma ambitioner mera rakt på sak när han intervjuades i tidningen Östra Småland i augusti. Där säger han att vi måste acceptera ”att den regionala utbyggnaden koncentreras till kommuner som redan är ganska stora”. Centern kommer aldrig att acceptera denna defensiva uppgivenhet i regionalpolitiken. Små orter och små företag måste också få leva och utvecklas, om vi skall kunna kalla vårt land ett riktigt välfärdssamhälle. Regional balans förutsätter en energipolitik som tar till vara utvecklingskraften i de alternativa energikällorna. Ett decentralistiskt energisystem ger nya jobb där de bäst behövs och minskar sårbarheten i energiförsörjningen. Regional balans förutsätter att jordoch skogsbruk utvecklas över hela landet. Arealer som inte krävs för produktion av livsmedel skall användas för energigrödor — inte läggas i träda. Deltidsföretag inom jordoch skogsbruk skall stimuleras. Jordförvärvslagen måste därför ändras. Regional balans förutsätter en skattepolitik som främjar rättvisa och jämlikhet och som stimulerar enskilda och kooperativa initiativ. Det är oacceptabelt att det skiljer 6 kr. i kommunalskatt beroende på om man bor i en rik eller fattig kommun. Regional balans kräver en näringspolitik som främjar småföretag och nyföretagande. Högskola och forskning måste decentraliseras. Skatter och avgifter får inte kväva företagens livskraft. Genom löntagarfonderna dräneras dessutom småföretag och svaga regioner på kapital, som sedan går till aktieägare i storföretagen. Aktiekurserna drivs upp. Klippekonomin stimuleras. Därför måste fonderna bort. Enskilda och kooperativa initiativ skall stimuleras, inte förkvävas. De behövs i konkurrens med den också nödvändiga offentliga sektorn. Detta är några exempel på hur regionalpolitiken enligt centerpartiets uppfattning kan vändas från socialdemokratisk defensiv pessimism till optimism och utveckling. Herr talman! Sanningens minut närmar sig när det gäller kärnkraftens framtid. Nu måste regering, riksdag och politiska partier ge människor svar på hur och när den i bred enighet beslutade kärnkraftsavvecklingen skall verkställas. Centern håller fast vid att Ringhals 2 samt de båda Barsebäcksreaktorerna bör stoppas genom beslut fattade under detta riksmöte. Det olyckliga beslutet att satsa ytterligare över en miljard i Ringhals 2 måste rivas upp. I stället bör denna reaktor stoppas omedelbart. För detta talar såväl säkerhetssom arbetsmiljöskäl. Vi i centern väntar oss att regeringen redan i höst lägger fram ett förslag som gör det möjligt att besluta att stoppa Barsebäck så snart detta är praktiskt genomförbart. Det är beskeden som saknas för att en dynamisk utveckling för en miljövänlig och säkrare energistrategi skall växa fram. Vi tror i centern på marknadsekonomin. Får marknaden besked om framtidens villkor, då är den inte sen att anpassa sig. Då ges också utrymme för det nytänkande som så väl behövs, för uppfinningar, en ny utveckling och därmed nya jobb. Men vad vill övriga partier? Det måste vi äntligen få svar på. I regeringsförklaringen får vi besked om att socialdemokraterna känner oro för kärnkraften efter olyckan i Tjernobyl. Regeringen säger också att man skall bjuda in övriga partier till överläggningar i syfte att få bred samling kring energipolitiken. Det är bra. Men skall den eftersträvade samlingen åstadkommas, måste socialdemokraterna visa verklig vilja till ”konstruktiv handling”. Jag skulle också vilja ställa en fråga till moderaterna. De har givit anledning till några frågetecken som behöver rätas ut. Ibland kan man fråga sig om de håller fast vid det beslut som riksdagen fattade — att kärnkraften skall avvecklas. Om de gör det, får det inte råda någon tvekan huruvida det är diskussionen om när eller om som skall föras. Jag tror att det vore bra om vi fick ett besked i den frågan här i kammaren i dag. Vi i centern vill inte diktera andras inställning eller formulera ultimatum i den här frågan. Vi har givit besked om var vi står. Under senare tid har vi fått besked om att stora grupper inom socialdemokratin delar vår inställning. Men vad anser regeringen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen? Den frågan är ännu obesvarad. Ingenting tyder på att verkningarna av Tjernobyl förklingar under de närmaste åren. Även om staten ersätter försäljningsinkomster t.ex. från renslakten, så återstår verkningarna av att övriga naturliga inslag i samers och glesbygdsmänniskors hushållning spolieras. Det är svårt att ännu helt överblicka dessa människors möjligheter att överleva i sin hembygd. Det handlar t.ex. om hela samekulturens fortbestånd. Tyvärr upplever de till råga på allt att samhällets ansvariga inte tar deras situation på det allvar de har rätt att kräva. Människor upplever sig nonchalant behandlade, och så får det inte vara. De förslag regeringen lagt fram för att lindra verkningarna löser inte alla problem. Vad tänker man göra för att rädda samers och glesbygdsbors överlevnad? Det är ytterst en fråga om solidaritet med drabbade människor. 80 90 av sjöarna i sydvästra Sverige och hälften av sjöarna i mellersta Sverige är drabbade av försurning. Även skogen i stora delar av landet uppvisar skador som härleds till försurningen. Dessa fakta ger besked om att försurningen inte bara är en miljöfråga. Det handlar på ett närgånget sätt också om ekonomi. Om tillväxten i våra skogar minskar med några procent, leder det till miljardförluster för folkhushållet. Såväl skogsbönder som industriarbetare och aktieägare drabbas av ekonomiska förluster. Försurningen har därmed på ett handfast sätt lärt oss sambandet mellan ekologi och ekonomi. I slutdokumentet från Nordiska rådets luftvårdskonferens i Stockholm konstateras att politiskt eller ekonomiskt grundade procentsiffror inte längre får avgöra de försurande utsläppens omfattning. I stället slås fast att man inte får släppa ut mer försurande ämnen än vad naturen tål. Detta är en avgörande framgång för miljön och det ekologiska tänkandet. Det här synsättet delar vi centerpartister helt och fullt sedan länge. Det ankommer nu på regeringen att visa handlingskraft och presentera ett aktionsprogram mot försurningen i vårt land. Centern lade fram en ”avvecklingsplan för försurningen” i somras med samma utgångspunkt som konferensens slutdokument, dvs. att utsläppen av försurande ämnen måste ner till en nivå som naturen tål. Det innebär att svavelnedfallet måste minskas med ca 80 20 samtidigt som kväveutsläppen halveras. Om den svenska regeringen accepterar utgångspunkten i luftvårdskonferensens slutdokument, måste man sätta upp samma mål som centern gjort i sin Avvecklingsplan för försurningen. Så långt har man hittills inte velat gå. Därför är det dags för skärpning. Tiden är knapp. Försurningen hotar viktiga delar av människors livsmiljö, samtidigt som stora ekonomiska värden står på spel. Därför ställer jag nu frågan direkt till statsministern: Accepterar regeringen principen att de försurande utsläppen skall pressas ner till den nivå som naturen kan tåla? Andra problem som vi möter är ozonskiktets uttunning. Det är fara å färde med de skyddande luftlagren. Havsbottnar dör, och värdefulla fiskeplatser förgiftas. Miljön fordrar kraftfulla insatser på en rad områden. Vi anser i centerpartiet att det ytterst handlar om att all mänsklig verksamhet måste inrättas efter ekologins lagar. Det handlar ju om det arv vi skall lämna efter oss till kommande generationer. Historiens dom blir hård över dem somi dag inte besinnar sitt ansvar. Herr talman! Till sist: Vårt ansvar gäller också människor i andra delar av världen. Jag vill helhjärtat instämma i vad Bengt Westerberg sade om antisemitismens vådor i vårt land, och jag delar glädjen över fredspristagaren. Det finns också andra viktiga frågor som vi här måste diskutera. Aldrig förr har motståndet mot apartheidregimen i Sydafrika varit så starkt som nu. Det är en medmänsklig plikt att vi gör allt vad som står i vår makt för att få slut på denna vidriga rasåtskillnadspolitik. Vi måste göra allt vad vi förmår för att få världssamfundet att genom FN agera med kraft. Vi måste förbereda en samlad nordisk aktion och själva som nation aldrig tveka att gå i spetsen när det gäller kampen mot rasistregimen. Nöden och våldet har skapat stora problem — ja, är en tragedi —-i hela södra Afrika. Barn svälter — och deras framtid äventyras. Vapen och minor lemlästar både unga och gamla. Bördiga åkrar står obrukade på grund av oroligheterna. Vi får därför inte blunda för frontstaternas problem och för att de kommer att kunna få ytterligare svårigheter vid omfattande åtgärder gentemot Sydafrika. Mycket talar nu för att en ökad andel av det svenska biståndet bör gå till de länder som finns i Sydafrikas närhet. Det är en del av vårt solidariska ansvar. Människors önskan om fred och nedrustning är stark. Därför ställs stora krav på stormakterna. Många hade förhoppningar på mötet i Reykjavik. Det förefaller som om Sovjet och USA där var mycket nära att träffa en omfattande överenskommelse om nedrustning. På tre år skulle hälften av alla strategiska kärnvapen och alla medeldistansmissiler skrotas. Vi beklagar djupt att man inte nådde fram till konkreta resultat. Men vi får hoppas att man ändå var varandra så nära att supermakterna fortsätter med nya försök att lösa dessa viktiga frågor. En orolig värld kräver det. Våra barn kräver det. I dag på morgonen samlades vi för att fira UNICEF:s 40-årsjubileum. Därvid framstod det alldeles klart att barnens behov är stora. Vad barnen behöver är fred, nedrustning, hälsa och mat. Det är också vårt ansvar i denna kammare.

Herr talman! I alla tider har människor försökt se in i framtiden. Spåmän, siare och profeter har funnits lika länge som mänskligheten. Också vi, här i Sverige i dag, försöker då och då lätta litet på framtidens förlåt för att kunna möta kommande utmaningar. Men det är inte med gissningar eller fromma förhoppningar vi avvärjer morgondagens hot och öppnar dess möjligheter. Det är det vi praktiskt uträttar här och nu som formar framtiden. Det är det vi bestämmer oss för att göra i dag som ger resultat i morgon. Ju bättre vi lyckas hantera dagens svårigheter och möjligheter, desto större optimism kan vi känna inför framtidens uppgifter. När vi i Sverige i dag kan känna större optimism än vad vi kunde för fyra år sedan, är anledningen att vi haft kraften att ta itu med de akuta problem vi då ställdes inför. Under de borgerliga regeringsåren sjönk den svenska ekonomin ned i en allt djupare kris. Tillväxten var svag. 1982 var industrins produktion inte större än den varit tio år tidigare. När Carl Bildt säger att Sverige är ett stagnerande lågtillväxtland, svarar jag: Ja, det var det under de borgerliga åren, så det brakade. Jämfört med då är Sverige i dag ett lysande tillväxtland. Arbetslösheten växte. Investeringarna föll. Bytesbalansen försämrades. Budgetunderskottet ökade. Inflationen låg på drygt 10 96 om året; den krona som vi socialdemokrater överlämnade 1976 var sex år senare bara värd 52 öre. Allt detta på en och samma gång! I år är det tio år sedan den första borgerliga trepartiregeringen tillträdde. Jubileet har uppmärksammats på olika sätt. En doktorsavhandling har nyligen med vetenskaplig grundlighet dokumenterat den inre splittringen i det borgerliga regeringsarbetet. Och i massmedia har en rad kända och okända svenskar fått berätta vad de minns av de här åren. Svaren har varierat. En del har svarat att de helst skulle vilja glömma eländet helt och hållet. Bland dem som berättat vad de minns har de vanligast förekommande orden varit: Långbänkar. Träta. Käbbel. Svek. Oenighet. Velighet. Nu hävdas det från borgerligt håll att allt skulle bli så annorlunda om de fick en ny chans att styra Sverige. Sämjan skulle bli god, påstås det, eftersom de nya partiledarna inte är bundna av det som hände under den stora oredans tid och därmed skulle vara obefläckade av det tidigare borgerliga misslyckandet. Men stämmer det? Carl Bildt var under de borgerliga regeringsåren Gösta Bohmans närmaste man och rådgivare. Karin Söder var utrikesminister och socialminister och tillika en av Thorbjörn Fälldins närmaste förtrogna. Och Bengt Westerberg var statssekreterare först i industridepartementet och därefter i budgetdepartementet, och därmed också i högsta grad medansvarig för den ekonomiska bankrutten. Men än viktigare än personerna är ju att splittringen i de politiska sakfrågorna fortfarande är lika stor. Den fråga som fällde den första borgerliga regeringen — kärnkraftsfrågan — splittrar fortfarande borgerligheten. I debatten i dag frågade Karin Söder: Vill moderaterna över huvud taget avveckla kärnkraften? Striden är i full gång, här i kammaren. Den andra borgerliga trepartiregeringen föll på skattepolitiken. Också där finns motsättningarna kvar. I dag har Carl Bildt en artikel i en morgontidning, där han hävdar att skattetrycket måste sänkas. Han säger att det skall sänkas med 50 miljarder eller mer. Jag måste fråga Karin Söder och Bengt Westerberg: Står ni bakom ett sådant skattesänkningsprogram, eller är det bara ett av moderaternas sätt att stjäla borgerliga väljare från er? Lärdomen är att landet måste ha en fast politisk ledning — en regering som inte låter intern splittring blockera arbetet för att avvärja den ekonomiska krisen. Den socialdemokratiska regeringen har haft ambitionen att ge vårt land en sådan politisk ledning, att bekämpa den ekonomiska krisen, att pressa tillbaka arbetslöshet och underskott — utan att rasera den sociala tryggheten. Detta har inneburit en i många avseenden kärv ekonomisk politik. Det var tungt att vända utvecklingen uppåt igen. Och den situation som nu råder i den offentliga avtalsrörelsen visar med all önskvärd tydlighet att vi fortfarande har många svåra problem att reda upp. Men låt mig slå fast: Regeringen kommer att med styrka och fasthet driva den tredje vägens ekonomiska politik vidare. Den politiken har givit oss chansen att lägga grunden till en ny epok av tillväxt, sysselsättning och välstånd. Vi får inte låta den chansen gå oss ur händerna. Vi får inte låta Sverige börja kana utför i en ny ekonomisk utförsbacke. För vi vet ju var vi i dag hade stått, om vi inte med gemensamma krafter förmått bryta den onda utveckling som vårt land var inne i. Då hade Sverige i dag varit en andra rangens industrination. Vi hade befunnit oss långt på efterkälken utan möjlighet att hänga med i den snabba tekniska utvecklingen. Arbetslösheten hade varit långt större, och det hade knappast funnits några utsikter alls till reallönehöjningar. Ingen, framför allt inte moderatledaren, hade då, med optimism och hopp, kunnat stå upp och tala om det framtida samhällets och den nya teknikens välsignelser. Nu måste vi konsekvent och uthålligt fullfölja krisbekämpningen. Saneringen av statsfinanserna måste fortsätta. Kampen mot inflationen måste drivas vidare. Den nedgång av inflationen vi sett i år är framför allt ett resultat av fallande oljepriser, sjunkande räntor och lägre dollarkurs. Det innebär att vi fortfarande har kvar uppgiften att besegra den inhemska prisstegringen. Det är mot denna bakgrund man måste se läget på arbetsmarknaden. Regeringens främsta ansvar är att se till att den ekonomiska utvecklingen ger ett utrymme att förhandla om, dvs. att vi har en större kaka än tidigare att dela på. Så är fallet i år. I själva verket är det nu första gången på ett årtionde som alla grupper kan få reallönehöjningar. På den privata sektorn har man lyckats sluta avtal för tvåårsperioden 1986-1987; avtal som både ger reallönehöjningar och innebär att de nominella lönekostnadsökningarna dämpas nästa år. På den offentliga sektorn har man däremot ännu inte lyckats ena sig om något avtal. I stället råder ett mycket allvarligt läge, med risk för svåra konsekvenser på både kort och lång sikt för allmänheten, samhällsekonomin och parternas anseende. Jag vill på intet sätt förringa de problem parterna står inför. Men jag vägrar att acceptera att problemen skulle vara så stora att fredliga metoder och lösningar är uteslutna. Och jag tror också att den överväldigande majoriteten av det svenska folket vägrar att acceptera de skadeverkningar som en ny, stor konflikt skulle innebära. Vissa grupper begär nu stora lönelyft. Det är möjligt att, inom de ekonomiska ramar som står till buds, i viss utsträckning ge extra påslag till en del, säg sjuksköterskorna. Men en sådan uppläggning förutsätter att inte alla Övriga grupper begär att få lika stora höjningar. För att tala klarspråk: Alla kan inte få mest. Om några skall få det litet bättre, krävs det ett visst mått av solidaritet från övriga grupper. Så enkelt och så svårt är det. Det handlar om ansvar, för samhällsekonomin och för jobben. Om en rad olika grupper är beredda att gå i strejk för att allihop få mest, är vi snabbt tillbaka i den gamla inflationskarusellen. Det blir luft i lönekuverten i stället för köpkraft. Det blir urgröpt konkurrenskraft och arbetslöshet i stället för ökad sysselsättning. Nog borde vi ha lärt oss den läxan, så att vi inte gör om de gamla misstagen. Herr talman! För att bygga ett gott framtidssamhälle krävs inte bara att vi sanerar ekonomin och pressar tillbaka inflationen. Vi måste också söka påverka den tekniska utvecklingen, möta dess problem och ta vara på dess möjligheter. Detta kräver aktiva och långsiktiga politiska insatser på en rad områden — utbildning, forskning, miljö, social välfärd, regional utveckling och kampen för freden. Skulle vi, som en del förespråkar, pressa tillbaka de gemensamma beslutens inflytande och i stället ge marknaden den totala makten över den nya tekniken och allt vad den för med sig, då blir det några få som kommer att styra framtidssamhället, medan många enskilda människor kommer att få mindre att säga till om. Den utvecklingen kommer inte socialdemokraterna att acceptera. Tvärtom. Vi kommer att arbeta för att vidga demokratin. Vi vill göra det möjligt för fler människor att ta aktiv del i besluten, på arbetsplatsen, i bostadsområdet och i landet som helhet. Jag ser åtminstone fem viktiga uppgifter, som vi nu måste ta oss an, för att det framtida Sverige skall bli ett bättre land. Den första är att ge fler människor chansen att ta del av de nya kunskaperna och lära sig behärska den nya tekniken. En levande demokrati kräver att människorna aktivt deltar i besluten och i debatten. En god konkurrenskraft kräver förmåga att både utveckla och använda ny teknik. Det ligger en oerhörd utmaning i att kunskap i framtiden blir allt viktigare. Samtidigt är det inget unikt att utveckling och förändringar kräver nya kunskaper. Också den industriella revolutionen ställde krav på radikalt annorlunda kunskaper, än dem människor dittills klarat sig med. Det var mycket nytt som dåtidens människor måste lära sig, när de strömmade till städerna och fabrikerna från sina torpstugor och småjordbruk. Den unga arbetarrörelsen krävde därför att alla människor skulle få kunskaper som gjorde dem rustade att förstå och behärska den dåtida, nya tekniken, men också kunskaper som gjorde alla rustade att vara med och bestämma över hur tekniken skulle användas och hur resultaten skulle fördelas. Då som nu innebar kunskap makt. Att kunskap är makt innebär också att det framtida, kunskapsintensiva samhället inte alls automatiskt blir ett klasslöst samhälle, som det ibland har påståtts. När man kallar det framtida samhället för ett informationssamhälle, gör man det därför att man antar att information i olika former kommer att få stor betydelse. Men information är inte detsamma som kunskap. Information är olika sorters budskap — med olika innehåll. Det kan vara reklam, propaganda, instruktioner, läroböcker, nyheter, videoprogram — och alla möjliga andra sorters budskap, som kommer att försöka fånga vår uppmärksamhet med nya teknologiers hjälp. Kunskap krävs för att man själv aktivt skall kunna delta i spridningen av information, för att kunna påverka och bestämma över den och för att man skall kunna tolka och sålla i informationsflödet. Annars kommer makten att hamna hos en liten elit. Då kommer det stora flertalet människor att vara helt maktlösa. Då kommer en liten grupp att bestämma vilken sorts kunskap som är lönsam och vilken sorts information som skall vidarebefordras eller som skall stanna, skyddad och oåtkomlig, i en liten krets. Carl Bildts inlägg om informationsteknologin visar att han är helt ointresserad av hela detta problemkomplex. Men för människorna ute i landet är detta det avgörande och det som de delvis är oroade över. Det är märkligt hur moderaterna, nästan sömngångaraktigt, missar de demokratiska aspekterna på samhällsutvecklingen varje gång vi står i ett nytt, avgörande och spännande skede. Den utveckling som jag skisserade här måste bekämpas. Det gör vi effektivast genom att sprida kunskaper till alla. Det är både möjligt och nödvändigt. Att många ökar sina kunskaper innebär inte att de behöver tas från någon annan. Vad som behövs är en generell välfärdsoch utbildningspolitik, där en gemensamt finansierad, god utbildning är en rättighet för alla medborgare. Men för att möta de växande kraven på kunskap i arbetslivet räcker det inte att erbjuda alla samma goda utbildning under ungdomsåren. Vi måste snabbt och mycket brett ge alla vuxna en chans att förkovra sig i sitt yrke eller att lära sig något helt nytt. Det är också filosofin bakom förnyelsefonderna. De ger resurser för att sprida kunskap. De visar att vi inte nöjer oss med att tala om framtiden; de är ett konkret exempel på att vi har den politiska viljan att göra något. Men det är inte bara bredden som är viktig. Vi måste satsa offensivt också på forskning och vetenskap. I vår presenterar regeringen ett treårsprogram för forskningen. Därmed lägger vi en viktig grund för att förbättra forskningsmiljöerna på högskolorna, vitalisera de humanistiska och samhällsinriktade vetenskaperna och stärka den tekniska och naturvetenskapliga forskningen. Den andra viktiga förutsättningen för att det framtida samhället skall vara till gagn för alla människor är att vi slår vakt om en social trygghet som omfattas av alla. Bland de hot som följer i den nya teknikens spår är risken för en hård och hänsynslös utslagning ett av de otäckaste. Det har vi sett också inom de på ytan mest välbärgade och mest välmående högteknologiska områden, där den nya tekniken tillåtits att helt bestämma utvecklingen. I en artikel i Financial Times visades nyligen baksidan av elektronikindustrins frammarsch i södra Californien: Nu växer löneklyftorna och antalet fattiga. De lågutbildade får hålla till godo med lågt betalda, osäkra och okvalificerade jobb. Den utvecklingen vill vi inte ha i Sverige. Tvärtom vet vi att det finns alltför många revor och brister i välfärden. Fortfarande är skillnaderna stora mellan kvinnor och män, mellan arbetare och tjänstemän, mellan löntagare och kapitalägare. Det gäller arbetsmiljön. Den är starkt klassbunden: Livsmedelsarbetaren löper 120 gånger större risk att skadas i sitt arbete än advokaten. e Det gäller risken att den nya tekniken skapar nya arbetsmiljöproblem; risken för skador vid bildskärmar är ett exempel. e Det gäller de sociala förmånerna. e Det gäller hälsan. e Det gäller utbildningen. Bara en femtedel av arbetarbarnen går vidare till treårig gymnasieutbildning, mot fyra femtedelar av akademikerbarnen. Mot den bakgrunden är det för mig obegripligt att Bengt Westerberg kan oroa sig över att jag vid en facklig kongress talar om behovet av ökad jämlikhet. Bengt Westerberg har äntligen, om jag uppfattat det rätt, anslutit sig till den generella välfärdspolitiken. Jag hoppas att han inte sviker den uppfattningen när det nu börjar blåsa litet från höger. För att alla skall få del av välfärden är det nödvändigt att slå vakt om det vi kallar den generella välfärdspolitiken. Den innebär att alla skall ha rätt till god utbildning, vård och omsorg — och att alla skall vara med och betala efter förmåga. Det gäller allas lika rätt till utbildning, sjukvård och trygghet på äldre dagar. Det gäller våra skolor, barnavårdscentraler, daghem, sjukhus och våra servicehus. Det gäller barnbidragen, föräldraförsäkringen, arbetslöshetsförsäkringen och pensionerna. Nu går vi vidare. Den generella välfärdspolitiken skall försvaras och förbättras. Den är rättvis och tålig. Den behandlar alla lika och delar inte upp människor i ”vi” och ”dem”. Den 1 januari höjer vi barnbidraget med 1 020 kr. per barn och år. Den 1 juli nästa år återställer vi ersättningsnivån i delpensionen till 65 90. Vi fortsätter att bygga ut barnomsorgen. Sjukoch föräldraförsäkringen förbättras för de privatanställda arbetarna och för de deltidsoch delårsarbetande. Pensionerna skall vara värdesäkrade. En engångsskatt på livförsäkringsbolagens förmögenheter införs för att höja standarden för de sämst ställda pensionärerna. Till denna fråga skall jag återkomma i min replik. Under årtionden har välfärdssamhället byggts upp, bl.a. genom en systematisk utbyggnad av den offentliga sektorn. Den allmänna sjukvården, utbildningen och omsorgen har varit en hörnsten i den generella välfärdspolitiken. Nu är det mycket som talar för att den offentliga verksamheten nått en rimlig andel av våra samlade resurser. Men det betyder inte att vi alltid kommer att ha en offentlig sektor som ser ut precis som den gör i dag. Vi måste hela tiden vara beredda att förändra den. Det som var rätt och effektivt i går passar kanske inte i morgon. En tredje viktig förutsättning för att den tekniska och ekonomiska utvecklingen skall komma alla till del är att vi får en någorlunda jämn utveckling över hela landet. En av de viktigaste uppgifterna inför framtiden är att skapa en så god regional balans som möjligt. Den balansen uppstår inte av sig självt. Det krävs att vi arbetar aktivt med politiska redskap, som stimulerar teknikutveckling också utanför de stora universitetsorterna och som förmår den privata tjänstesektorn att etablera sig ute i de medelstora städerna. Vi måste se till att det skapas många utvecklingscentra runt om i landet, centra som kan vara stödjepunkter och motorer i olika områden. Vi får inte låta det framtida Sverige bestå av några få välmående öar i ett hav av avfolkade och utarmade krisregioner. Så skapar vi inte ett ekonomiskt starkt Sverige. Så bygger vi inte ett mänskligare och bättre samhälle. Det, Karin Söder, är också det bästa sättet att stödja de extrema glesbygderna. Förutan dessa stödjepunkter har glesbygderna icke en chans. En fjärde uppgift inför framtiden är att skapa en god miljö. Den uppgiften måste vi också lösa gemensamt. Miljöhoten känner inte några nationella gränser. Vi i vårt land bestämmer inte ensamma hur den luft skall se ut som vi andas, hur vattnet runt våra kuster skall vara beskaffat eller om våra skogar och sjöar skall få vara friska. Därför är internationellt samarbete en förutsättning för att vi ftramgångs rikt skall kunna förbättra miljön. Också här är det de mångas intresse och rätt som vi måste ta till vara och som skall sätta gränserna för hur en enskild industriägare eller ett enskilt land skall tillåtas agera. Om vi framgångsrikt skall kunna förbättra miljön krävs internationella överenskommelser. Det gäller inte minst kärnkraften. Regeringen är beredd att med stor kraft driva denna fråga i kontakt med andra regeringar. Det socialdemokratiska partiet har haft överläggningar med broderpartier i andra länder. SPD i Västtyskland har nyligen beslutat att man skall verka för en avveckling av kärnkraften. Labour i England har tagit samma beslut. Det är inte de socialdemokratiska partierna som står i vägen för en internationell samordning mot kärnkraftens miljöhot. Därför skulle jag vilja fråga de borgerliga partiledarna och vpk-ledaren vad ni gör i denna avgörande fråga. Vilka kontakter har Bengt Westerberg haft om kärnkraften med det liberala partiet i Västtyskland? Vad har Carl Bildt gjort för att Margaret Thatcher skall medverka i det internationella miljöarbetet? Lars Werner sade att det finns frågor kring kärnkraften som kan diskuteras redan här i dag. Ja visst, Lars Werner! Och vad säger Lars Werner till sina partibröder i Sovjetunionen, Östtyskland och Polen om den miljöförstöring som dessa länder ägnar sig åt? Av erfarenhet vet vi att det inte räcker att stänga de svenska kärnkraftverken om vi skall kunna känna oss trygga. Vad gör Lars Werner för att påverka sina partivänner i dessa grannländer så att också de skall stoppa kärnkraften? Vi måste också enträget fortsätta miljöarbetet här hemma. Vi måste fortsätta att minska utsläppen från våra industrier och göra bilar och bussar miljövänligare. Vi måste bli mer uppmärksamma på hur kemikalier påverkar människor, vi måste begränsa användningen av bekämpningsmedel och skydda känsliga naturområden och utsatta djurarter. Och framför allt — vi måste utnyttja våra gemensamma tillgångar ansvarsfullt, så att vi slipper rena och ställa till rätta i efterhand. Energioch miljöfrågorna hänger intimt samman. För att skärpa ambitionerna på miljöområdet och samtidigt kunna bedriva en effektiv energipolitik har regeringen inrättat ett nytt miljöoch energidepartement. För det femte: Den allra största framtidsfrågan är vår överlevnad, en överlevnad som varje dag hotas av kapprustningen på kärnvapenområdet. När mötet mellan Reagan och Gorbatjov i Reykjavik avslutades för tio dagar sedan utan några konkreta överenskommelser, ledde det till många besvikna kommentarer. Här hade ledarna för världens två mäktigaste stater förhandlat i många timmar om frågor som berör hela mänsklighetens framtid — och sedan visade det sig att dessa två inte kunnat komma överens ens om datum för ett nytt möte, än mindre om några konkreta nedrustningsåtgärder. Ändå har det senare visat sig att man tydligen lyckades arbeta fram kompromisser som båda sidor kunde godta, på flera viktiga nedrustningsområden, som en halvering av de strategiska vapnen, ett tillbakadragande av medeldistanskärnvapen i Europa, och något slags uppgörelse i frågan om framtida kärnvapenprov. Några formella överenskommelser ingicks förvisso inte, men arbetet för nedrustning måste ske steg för steg. Därför kan, inom rimlig tid, ett antal viktiga nedrustningsåtgärder trots allt ligga inom räckhåll. Detta är ett optimistiskt scenario, men det är också ett som lägger ansvar på oss som inte var representerade i Reykjavik. Också vi måste på olika sätt verka för att konkreta överenskommelser skall kunna ingås så tidigt som möjligt. Uppenbart är att det stora hindret för en bred uppgörelse i Reykjavik var oenigheten kring det amerikanska s.k. strategiska försvarsinitiativet, SDI. När deltagarna i femkontinentsinitiativet möttes i Mexico i augusti sade vi bl.a. att en kapprustning i rymden måste förhindras. Rymden tillhör hela mänskligheten, och vi protesterar mot att den missbrukas för destruktiva syften. En fortsatt militarisering av rymden kommer ofelbart att leda till en upptrappad kapprustning. I vår Mexicodeklaration tog vi också upp frågan om ett stopp för alla kärnvapenprov — ett krav som kanske är viktigare än något annat i arbetet mot kärnvapenrustningarna. Men vi sade inte bara vad vi tyckte — vi erbjöd oss också att hjälpa USA och Sovjet att kontrollera efterlevnaden av ett provstopp. Vi presenterade ett detaljerat erbjudande som bl.a. innefattar utplacering av kontrollanter och utrustning från våra länder kring de amerikanska och sovjetiska provplatserna. Sovjetunionen har accepterat detta erbjudande, medan Förenta Staterna sagt att man än så länge anser det nödvändigt att fortsätta med vissa provsprängningar. Vårt erbjudande står emellertid fast. Det har fått ett omfattande internationellt stöd, och vi skall fortsätta att göra allt vi kan för att underlätta en uppgörelse om ett provstopp och en följande nedskärning av kärnvapenarsenalerna. Vi gör detta mot bakgrund av en klar övertygelse att vi i de kärnvapenfria staterna har en absolut moralisk rätt att ställa sådana krav. Om ett kärnvapenkrig bryter ut kommer vi alla att bli berörda. Det är helt enkelt inte acceptabelt att jordens framtid skall få avgöras av en, två eller fem kärnvapenstater. Herr talman! Vår uppgift är att skapa bästa möjliga förutsättningar för alla barn och ungdomar att växa upp under goda förhållanden. Det är dagens barn och ungdomar som skall bygga framtidens samhälle. Det är till barnen och ungdomarna vi vill lämna över ett land med god ekonomi och goda framtidsutsikter. Det är deras framtida trygghet vi lägger grunden till när vi bygger vidare på och utvecklar den generella välfärden. Det är ungdomarnas möjligheter att få jobb — meningsfulla jobb i bra arbetsmiljöer — vi kämpar för i dag. Det är barnens och ungdomarnas rätt till en god miljö och en ren natur — till en jord som det går att leva vidare på — som vi måste ta på allvar. Det är för deras skull vi måste komma till rätta med våldet — både det som finns ute i världen och det som man kan råka ut för här hemma. Så vill vi socialdemokrater möta framtiden: Med en fast och ansvarsfull ekonomisk politik, med en förnyad och lyhörd välfärdspolitik, med regional balans, en rättvis tillgång till kunskaper och utbildning, en god miljö, bra uppväxtvillkor för våra barn, och med kamp för freden och för alla folks frihet. Vi socialdemokrater påstår inte att vi har monopol på framtiden. Vi vet att vi kommer att få arbeta hårt för att kunna nå framgång. Det är vi vana vid. Det fick vi göra för rösträtten. Det fick vi göra för krispolitiken på 1930-talet. Det fick vi göra för uppbyggnaden av välfärdssamhället. Vi är beredda att arbeta hårt också för att framtidens Sverige skall bli ett bra land att leva och bo i.

Herr talman! Låt mig börja med att ge statsministern en komplimang för ett drag av originalitet. Han lyckades nämligen nästan undvika att med ett enda ord beröra den stora fråga som det har hållits ett antal anföranden om här, dvs. pensionsskatten. Det enda konkreta besked han hade att ge i den frågan var att han hade en förberedd replik som han skulle läsa upp litet senare. För det första trodde jag, herr talman, att debatten här skall kännetecknas av en viss spontanitet. Om våra debattinlägg har brutit mot statsrådsberedningens förberedda scheman för när statsministern skall läsa upp skrivna anföranden i olika ämnen, då tycker jag att det är beklagligt. För det andra tycker jag nog att det är litet ofint att på detta sätt begränsa våra möjligheter att faktiskt diskutera den frågan. Det finns en del att replikera på i den förda debatten. Om statsministern inte vill replikera på vad vi har sagt eller lyssna på oss, tycker jag ändå att han i fråga om pensionsskatten skall lyssna på alla de röster som gör sig hörda inom socialdemokratin, dvs. inom olika delar av den rörelse som han själv förestår. Lyssna på Valter Åman, som representerar en äldre socialdemokrati och som vänder sig mot försöken att beröva pensionärerna en del av deras egendom? Eller lyssna på Mårten Pettersson i Varbergs arbetarekommun, som säger så här: ”Det rör sig om ett rent övergrepp, en konfiskation av vanliga människors sparkapital. Tillvägagångssättet strider mot god socialdemokratisk heder. Det är en ny taktik som saknar fotfäste i svensk politik.” Statsministern har kanske inget större intresse av att replikera på vad vi säger, men han kan väl replikera på vad dessa personer har sagt. Så till frågan om informationssamhället, som upptog en väsentlig del av statsministerns anförande. Han sade att jag, Carl Bildt, var ointresserad av den här debatten. Jag har en bestämd känsla av att det åtminstone i den senare vändan är jag som har dragit i gång debatten. Jag fick också ett bestämt intryck av att statsministerns tal präglades av att han kommit litet på efterkälken på detta område. Han bollade med begreppen kunskap och information. Men det viktiga med informationssamhället är att det är decentraliserat, att det sprider kunskap och information och att det därmed hotar de kollektivistiska strukturer som är själva socialdemokratins och den socialdemokratiska politikens kärna. Men vad Ingvar Carlsson hade att säga om framtiden och vägen in i informationssamhället var beskedet att detta skall klaras med fonder. Nu var det förnyelsefonder som var vägen in i det nya samhället. Men tror socialdemokratin och Ingvar Carlsson att vägen in i detta nya samhälle är den väg som går från fond till fond till fond, precis som ni har försökt bygga upp dagens samhälle med motsvarande kollektivistiska medel? Jag tror att ni tyvärr har helt fel. Så till frågan om kärnkraften och miljön. Jag har fått frågor av Karin Söder och Lars Werner på det området samt en liten släng av Ingvar Carlsson. Det råder ingen oklarhet om var vi moderater står. Folkomröstningen skall respekteras. Den innebär stopp för nya kärnkraftverk. Det betyder att vi skall fortsätta att driva dem vi redan har så länge det är säkerhetsmässigt och ekonomiskt motiverat. Skulle Tjernobylolyckan leda till en förändrad syn på säkerheten i de svenska kärnkraftverken, hamnar vi i en ny situation. Men jag har ännu inte träffat någon expert som säger detta. Annars ligger faktiskt den tidigare linjen fast, även om vi har anledning att ta de internationella kärnkraftssäkerhetsfrågorna på långt större allvar än tidigare. De svenska kärnkraftverken blir ju inte osäkrare, därför att vi har upptäckt brister i de sovjetiska, och de sovjetiska kärnkraftverken blir tyvärr inte säkrare därför att vi avvecklar de svenska. Så frågade Ingvar Carlsson mig vilka kontakter jag har haft med Västtyskland, Storbritannien och alla andra länder i Västeuropa som styrs av liberalkonservativa borgerliga regeringar. Jag är litet smickrad över att statsministern lägger över ansvaret för en stor del av våra utrikesförbindelser på oppositionen, men själv har han ju inte så många partivänner som sitter i regeringsställning. Jag vet att regeringarna har ambitiösa program, och det vet jag att statsministern också vet. Men jag skulle vilja fråga: Hur har statsministern det själv med sina kontakter? De svenska socialdemokraternas broderparti i Västtyskland har förklarat sig vilja avskaffa kärnkraften på tio år och ersätta den med kolkraft. Det är det officiella besked vi får om den västtyska socialdemokratins energipolitik. Är detta det alternativ Ingvar Carlsson ser även här? Miljön har socialdemokraterna börjat tala om åtskilligt under de senaste månaderna, och det är bra. Men det återstår att se om vi kan komma överens i de viktiga naturskyddsfrågor som vi har att avgöra, bl.a. när det gäller vattenkraftsutbyggnaden. Vi vill skydda de orörda Norrlandsälvarna, men ni står fortfarande på en position som innebär att ni skall hälla betong över naturmiljöer som vi därefter aldrig kan få tillbaka. Det går bra att tala miljö, och det tycker jag är bra, och vi skall söka den enighet som går att söka. Men vi skall också vara medvetna om att det finns frågor där vi skiljs åt.